Herr talman! Samtalen mellan parterna förra året under ledning av FN:s generalsekreterares personlige representant, James Baker, och med stöd av säkerhetsrådet ledde till en uppgörelse som gjorde det möjligt att återuppta genomförandet av FN:s fredsplan från 1988. Vidare kunde säkerhetsrådet förstärka FN insatsen, som kallas United Nations mission for the referendum in Western Sahara, Minurso, och förlänga dess mandat. FN:s generalsekreterare presenterade i november förra året en detaljerad tids och resursplan för genomförandet av fredsplanen. Enligt tidsplanen skall övergångsperioden inledas den 7 juni och folkomröstningen hållas den 7 december 1998. Den svenska regeringen anser det mycket glädjande att parterna kommit överens om att lösa tvisten på fredlig väg och är beredd att stödja fredsprocessen. Sverige deltar nu med tio civilpoliser i den utökade FN-insatsen. En svensk delegation från försvaret reste i mitten på januari till Västsahara för att undersöka förutsättningarna för en eventuell insats på minröjningsområdet. Frågan om svensk hjälp med valövervakning kommer sannolikt att aktualiseras när vi närmar oss tiden för folkomröstningen. Enligt FN:s nuvarande planer skall Minurso i samband med folkomröstningen förstärkas med 750 valövervakare, som skall vara på plats senast två veckor före folkomröstningen. Vi förbereder oss för närvarande för att positivt kunna besvara en eventuell förfrågan om svenska valövervakare. Sverige har i hög grad bidragit med humanitär hjälp till de västsahariska flyktingarna. Denna hjälp har framför allt förmedlats genom tidigare Rädda Barnen och numera Caritas. Sverige är en av de större finansiärerna av verksamheten för FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, som har ett program för att bistå de västsahariska flyktingarna. UNHCR kommer inom kort att presentera en särskild begäran om finansiering av flyktingarnas repatriering i enlighet med fredsplanen. Från svensk sida avser vi att ge bidrag till detta program. I sammanhanget kan också nämnas att Europeiska kommissionen ger ett omfattande humanitärt stöd till flyktingarna i Västsahara. Jag anser självfallet att alla vuxna kvinnor skall kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter i samband med folkomröstningen om Västsaharas framtid. Herr talman! Jag har haft tillfälle att i överläggningar med såväl Marockos utrikesminister som Polisarios representanter till FN under generalförsamlingen i höstas diskutera Västsaharas framtid. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att både i EU och FN-sammanhang bevaka att det västsahariska folkets intressen tillvaratas.

Herr talman och ministern! Eva Zetterbergs interpellation handlar om val och valövervakning. Men den handlar också om flyktingarnas möjligheter att återvända till sitt hemland. Hur valets utgång än blir - om Västsahara blir ett självständigt land, eller om utslaget i valet blir integrering mellan Marocko och Västsahara - behövs ett aktivt stöd för att flyktingarna skall kunna återvända till sitt hemland så att de inte från början kommer i underläge eller blir andra klassens medborgare. Vad jag nu tänker på är inte så mycket själva valet utan tiden fram till valet. Mina frågor i dag rör vad man kan göra för Västsaharas folk under året fram till folkomröstningen. I ministerns svar står: UNHCR kommer inom kort att presentera en särskild begäran om finansiering av flyktingarnas repatriering i enlighet med fredsplanen. Från svensk sida avser vi att ge bidrag till detta program. När och hur startar förberedelserna för återvändandet? Räknar man med en förflyttning också om utslaget blir en integrering? Blir området avfolkat, eller flyttar också då alla till Västsahara? Vi kommer att ge bidrag till detta program, säger ministern. Kan vi ha ett eget program, eller menar man att UNHCR:s program täcker vad vi från svensk sida anser nödvändigt? När jag hör orden "förberedelse för återvändande" tänker jag inte bara på de nödvändiga praktiska arrangemangen, utan det finns ett annat slags förberedelser som också är nödvändiga. Vi har i Skåne två stödföreningar till Västsahara, och jag har nyligen talat med en av medlemmarna som är västsaharier. Jag undrar om inte det är den enda västsaharier som finns i Skåne. De allra flesta bor i Köpenhamn eller i Danmark. Han hör till dem som tänker återvända så fort han kan. Han utbildar sig i databranchen, och han kan svenska riktigt bra. Den västsahariska kvinnogrupp som var här för ett par dagar sedan hade en önskelista med sig också för det kommande året före folkomröstningen. Min vän från Västsahara har också funderat i de banorna. Vad har vi mest nytta av vid ett återvändande, oavsett valresultatet? Det finns redan många bra lärare, men inte i tillräckligt antal. Det behövs utbildning i sjukvård och hälsovård. Han påpekade också det som redan har framgått av Eva Zetterbergs dokument och av ministerns svar om problemet med minor. Det behövs specialutbildning för att ta hand om och träna handikappade barn. Minorna har skördat många offer. Jag tycker liksom Eva Zetterberg: Sätt i gång redan nu med både minröjning och utbildningen för handikappade barn. Han tycker också att det skall finnas datautbildning. Nu finns det ingenting. Det finns få som kan det. Det behövs också radiostationer, sade han, för att ge samhällsinformation, information om det stundande valet och motivera till valdeltagande också för de 40 000 människor som nu finns i Västsaharaområdet. Det var precis samma budskap som vi som var där kunde höra i går på seminariet i förstakammarsalen. Seminariet handlade om demokrati och medierna och hur massmedierna påverkar världens kriser och demokratins möjligheter. Det handlar heller inte bara om demokratins möjligheter utan också om förutsättningarna för de västsaharier som finns i det ockuperade området. De skall få veta hur en folkomröstning skall gå till, och de skall också våga gå och rösta.
Herr talman! Som båda talarna säger i den här debatten gläds vi verkligen åt att vi nu har kommit så här långt. Det har tagit mycket lång tid. Därför känner man en otålighet och vill nu att allting skall gå mycket snabbt. Då skall man ha klart för sig att den fastställda tidsplanen är mycket optimistisk med tanke på hur komplicerat det är. Men jag tror ändå att alla vill att man skall hinna ha folkomröstning nu under detta år. Jag hoppas att det skall kunna genomföras. Men det är mycket som skall göras. Det är biståndsinsatser av det slag som här har nämnts i debatten för att underbygga en demokratisk utveckling och möjliggöra för människor att återvända. Det finns också väldigt specifika krav i det här sammanhanget. Det finns ett avtal och en process som är framförhandlad, och den leds av FN. Man får då vara litet grand försiktig med att säga att Sverige skall göra det ena och det andra. Jag skulle vilja varna för att länder går in och gör saker och ting därför att det finns olika påtryckningsgrupper i olika länder. Nu är det FN som har ledningen i processen. Vi skall stödja FN och arbeta via FN men inte springa ut och göra egna insatser på olika sätt. Återvändandefrågorna är viktiga. Men det är UNHCR som måste hantera det. Man måste gå igenom hela identifikationsprocessen. Vilka är det som skall räknas som västsaharier och ha möjlighet att få delta i folkomröstningen? Det är en väsentlig sak i hela avtalet. Här kan man inte gå och göra saker vid sidan av. Det är likadant med minröjningen. Den måste hållas samman av någon. Det går inte att olika länder springer ut och gör småinsatser här. Sedan kan vi med vår kunskap stödja FN i förberedelsearbetet. Vi har också gjort det nu genom att vara på plats för att se hur minröjningen skall göras. Men man sätter inte bara igång och minröjer i ett område. Det måste faktiskt vara vissa planer så att det blir fullständigt gjort. Det är likadant med valövervakningen. Vi har goda förberedelser i avvaktan på att vi får en direkt förfrågan. Förberedelserna är inte bara att rent allmänt se efter vilka valövervakare vi har. Här måste man också ha ganska många som kan kommunicera. Det bästa är om man kan arabiska och i andra hand spanska, och det kan hända att även franskkunskaper kan användas för vissa. Det begränsar gruppen. Man skall vara klar över att det arbete som nu pågår handlar om att få fram en helgjuten svensk grupp i det här sammanhanget. Men vi arbetar aktivt med detta.
Herr talman! Självklart är vi överens om att det är FN som skall leda arbetet och att insatser som försvårar arbetet inte skall göras. Men däremot är det väldigt viktigt, och jag tror att det är fullt möjligt, att Sverige oerhört aktivt visar på just vilka insatser vi kan göra och vad vi vill bidra med för att skynda på processen inom FN. Det kan tyckas att december 1998 är avlägset. Men erfarenheter från tidigare val är sådana att även om det är en liten befolkning som skall göra folkomröstningen är det mycket komplicerat. Det gäller just identifieringsprocessen, som utrikesministern pekade på. Den måste vara grunden och av båda parter uppfattas som korrekt gjord för att det över huvud taget skall kunna bli en folkomröstning vars resultat är oomtvistat. Jag menar att Sverige vad gäller humanitära insatser kan göra betydligt mer. Där kan vi ändå gå ut och visa på att i och med att människor skall flytta tillbaka måste ytterligare insatser till jämfört med vad vi har gjort tidigare för humanitära organisationer. Jag vill också peka på frågan om massmedierna, som Bodil Francke Ohlsson också var inne på. Vid konferensen i går talade man om hur massmedierna går in och blåser upp en konflikt som därmed får väldigt stort genomslag. Det kan ofta ses som negativt, därför att andra konflikter kommer i skymundan. Det är oerhört väsentligt att också peka på den positiva roll som massmedierna kan ha. Det handlar om att lyfta fram ett geografiskt område med dess speciella historia och speciella politiska situation och för omvärlden visa hur det ser ut, vilka problem, vilka förhoppningar och vilka möjligheter som finns just här. Men det gäller också att ge de människor som bor i området tillgång till massmedier så att de själva skall kunna ta ställning. Där bör vi genom t.ex. stipendier till svenska journalister kunna uppmuntra ett sådant positivt deltagande från massmediernas sida. Sedan har vi den konkreta förfrågan som Bodil Francke Ohlsson nämnde om radiostationer. Man har från Polisarios sida haft idéer om en radiostation på Kanarieöarna som skulle kunna sända in information till Västsahara. Det är en annan idé som definitivt bör diskuteras. Men jag vill också peka på det långsiktiga arbetet. Val och valövervakning väcker stor uppmärksamhet. Sedan är det avslutat, och förhoppningsvis är det korrekt genomfört och resultatet oomtvistat. Men vad händer sedan? Vi har erfarenheter som visar att uppmärksamheten har minskat avsevärt. Angola är ett varnande exempel, där FN:s insatser för att avrusta trupper på varje sida och fortsätta det långsiktiga arbetet har brustit. Därför är det oerhört väsentligt att se detta som ett långsiktigt arbete. Det upphör inte i och med att själva omröstningen är genomförd. Jag vill till slut nämna frågan om kvinnors aktivitet. Kanske missuppfattade utrikesministern min fråga. Att kvinnor skall få delta i valet utgår vi alla ifrån. Vad jag menar är att vi måste ta till vara kvinnors resurser. Under tiden av ockupation och tiden i flyktingläger har kvinnorna fått ta ett oerhört stort ansvar och faktiskt organiserat sociala och ekonomiska verksamheter i lägren på ett föredömligt sätt. Deras erfarenhet och kunskap måste tas till vara i förberedelsen för folkomröstningen och också efter denna. Jag tror att vi i Sverige kan bidra med våra speciella kunskaper och kontakter med människor i området.
Herr talman! Jag vill understryka det som Eva Zetterberg sade om att varken min tanke eller tanken hos de västsaharier jag talat med har varit att ingripa eller röra till i FN:s arbete på något sätt. Det är mera tänkt som ett komplement. Vi har organ för att kunna gå in från olika håll och t.ex. starta en radiostation. Det är väl det som är mest aktuellt nu för oss som var på seminariet i går. Det är alltid svårt i de länder där alla inte har råd att köpa tidningar och där det inte är säkert att man får flygblad osv. Men många människor har just radio. På den punkten skulle man kunna göra en insats från svensk sida och möjligtvis från de organisationer som höll seminariet i går. Jag tycker att minröjning skulle kunna kombineras med en utbildning för handikappade barn. Det lär vara dåligt med det, och det är inte många som har kunskaper på det området.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om det allra mesta. Jag missförstod nog inte Eva Zetterberg, även om jag kanske uttryckte mig litet klumpigt om kvinnornas möjlighet att delta. Det är självklart att de skall göra det. Jag håller också med Eva Zetterberg om att det verkligen finns resurser hos dessa självständiga kvinnor som har skött så mycket under lägertiden. Det finns resurser när de nu återvänder. Självfallet skall vi i svenskt bistånd se till att det byggs vidare på detta. Vi skall också försöka få det uppmärksammat i EU:s och FN:s bistånd. Det som sägs om medierna är intressant. Det är en intressant del historiskt och i nuläget när det gäller att beskriva hur en sådan förändring går till. Det är också av intresse att visa FN:s roll i ett sådant här sammanhang. Då handlar det mer om information till oss, till omvärlden. En annan aspekt är hur man ger information till alla som skall delta i valet. Det är frågor som kommer att uppmärksammas särskilt på ett sådant sätt att informationen blir allsidig. Som någon av debattörerna var inne på handlar det nu om att ordna en folkomröstning, och det är gott och väl så långt. Men det kommer en tid därefter också. Hur resultatet än blir måste båda parter dels acceptera folkomröstningsresultatet, dels skapa en god verklighet utifrån detta. Det kommer att kräva minst lika mycket av parterna som det har krävts innan man kom fram till det här avtalet och denna process. Det är väldigt viktigt att vi då inte upphör med vårt stöd till det västsahariska folket. Det kommer att behövas också efter folkomröstningen.
Herr talman! Jag tackar för det sista utrikesministern sade, om det fortsatta stödet. Det är oerhört väsentligt att vi ser det som en fortsatt process och att den inte avstannar den 7 december 1998. Den bör i stället förhoppningsvis bli inledningen till ett självständigt Västsahara. Avslutningsvis vill jag återge vad en grupp västsahariska kvinnor sade under sitt besök i Sverige. De var inbjudna av mer än 30 olika svenska organisationer, framför allt svenska kvinnoorganisationer och politiska partier. De uppmanade oss enträget att ge allt stöd vi kunde under processen, i första hand fram till den 7 juni när identifieringen skall vara avklarad och skall ha gått rätt till, men också framöver inför själva folkomröstningen. De underströk intresset av att ha svenska folkrörelser med. Vi har FN:s roll och de officiella valövervakare, men sedan bör vi möjliggöra för svenska folkrörelser att tillsammans med de västsahariska kvinnorna och männen se till att förberedelsearbetet för väljarna blir så bra som möjligt. Vi bör också använda det arbetet som en förberedelse inför demokrati och självständighet och inte bara som ett medel att rent tekniskt kunna genomföra folkomröstningen. Jag hoppas att regeringen visar fortsatt starkt intresse för frågan, att man inte bara avvaktar begäran från FN utan också lägger fram förslag till hur Sverige på ett aktivt sätt skall kunna stödja hela processen för självständighet i Västsahara.

Herr talman! Gustaf von Essen har i sin interpellation om Sveriges arbete mot rekrytering av barnsoldater frågat mig om regeringen avser att driva barnsoldatfrågan inför mötet med den arbetsgrupp som skall utarbeta ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om barn i väpnade konflikter. Mötet som äger rum i Genève den 2-13 februari 1998 förväntas komma att hållas under svenskt ordförandeskap. Gustaf von Essen har vidare frågat mig vilka långsiktiga planer regeringen har för att motverka bruket av barnsoldater. Herr talman! Den svenska regeringen fäster den största vikt vid frågan om barnsoldater. Vi har också under lång tid aktivt deltagit i det arbete som pågår inom FN och på andra håll för att stärka barnets rättigheter, i synnerhet i samband med väpnade konflikter. Sverige tog initiativ till det tilläggsprotokoll om bl.a. höjd åldersgräns som sedan några år bereds i nämnda arbetsgrupp om barn i väpnade konflikter. Det skedde med stöd av ett förslag från FN:s kommitté för barnets rättigheter och mot bakgrund av att ingen enighet gick att nå om ett starkt konventionsskydd för barn i väpnade konflikter när förhandlingarna hölls om konventionen om barnets rättigheter. FN-studien om barn i väpnade konflikter, och vi har medverkat till att de humanitära FN-organen har påbörjat en diskussion om hur förslagen i studien skall integreras i berörda FN-program. Vi har inlett en diskussion med generalsekreterarens nytillträdde särskilde representant för barn i väpnade konflikter, Olara Otunnu, som förra veckan besökte Sverige, om olika sätt att stödja hans arbete. Under flera år har Sverige haft en pådrivande och tidvis samordnande roll vad gäller uppföljningen av barnets rättigheter när dessa frågor behandlats i kommissionen för de mänskliga rättigheterna och i FN:s generalförsamling. Sedan några år tillbaka har vi lyckats smälta samman de olika aktuella barnfrågorna i en samlad resolution. Detta har bidragit till en ökad samsyn inom världssamfundet rörande barnfrågor. Den senaste resolutionen om barnets rättigheter i generalförsamlingen, som samordnades av EU, samlade 118 medförslagsställare och antogs utan omröstning. För svensk del måste det betecknas som en framgång att vi fick samtliga medförslagsställare att försvara en text i vilken man motsätter sig användning av barnsoldater, och det utan att referera till gällande norm om 15 år som lägsta åldersgräns. I det aktuella arbetet med ett tilläggsprotokoll har Sverige som mål att nå ett förbud mot att barn, dvs. personer under 18 års ålder, deltar i väpnade konflikter vare sig det gäller internationella krig eller interna stridigheter. Vår ambition är att, utan att göra avkall på för oss viktiga principer, arbetsgruppen i år skall kunna presentera ett förslag till kommissionen för de mänskliga rättigheterna med denna innebörd. Under året har Sverige också varit i kontakt med ett stort antal stater i ett försök att bereda mark för framsteg vid arbetsgruppens kommande möte.

Om arbetsgruppen kan avsluta sitt arbete i år kommer vi därefter att rikta våra ansträngningar på att tilläggsprotokollet godkänns av kommissionen för de mänskliga rättigheterna och att det därefter antas i generalförsamlingen. Därefter inleds det nog så viktiga arbetet med att få stater som varit positiva till ett protokoll att verkligen ratificera det. Mycket arbete ligger framför oss om barn verkligen skall förhindras att delta i väpnade konflikter. Här har Sverige en fortsatt viktig roll att spela, och vi kommer att fortsatt engagera oss mot bruket av barnsoldater.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för min något abrupta och sena ankomst. Jag fick litet olika information om när interpellationen skulle komma upp. Jag vill framföra ett varmt tack för det svar som statsrådet har givit. Svaret är mycket positivt, och jag hade faktiskt inte haft någon anledning att vänta mig något annorlunda heller. De mål som utrikesministern vill arbeta för ställer jag, liksom jag tror de allra flesta i riksdagen, mig helt bakom. För oss alla är det självklart att bruket av barnsoldater är förkastligt och att rekryteringen av barnsoldater måste upphöra. Det finns kanske ibland definitionssvårigheter i arbetet; irreguljära styrkor och liknande halvkriminella styrkor, eller vad man nu skall kalla dem. Det är svårt att dra gränserna, men det spelar ingen roll. Man måste ändå på alla sätt försöka komma till rätta med detta. Jag vill dock ställa några kompletterande frågor. Den första gäller hur utrikesministern bedömer USA:s agerande på den här punkten. Det tycks som om det skulle kunna finnas några få soldater kvar i USA:s armé som är under 18 år. Jag har blivit upplyst om att det skulle vara detta som gör att USA inte riktigt vill delta i arbetet fullt ut. Men det borde ändå finnas utsikter att USA kan bringas att godta 18 årsgränsen. USA har ju tydligen ställt sig bakom den när den varit uppe förut. Inte minst gäller detta i belysningen av att USA gärna vill agera stormakt även på det moraliska området. Den andra frågan gäller arbetet med tilläggsprotokollet. Det är givetvis viktigt att inte göra avkall på viktiga principer - det säger ju också utrikesministern här. Men om man skall få genomslag för dessa principer kanske man också parallellt måste arbeta med en omfattande opinionsbildning i de här frågorna. Då är tidsfaktorn en viss svårighet. Måste det vara ett självändamål att bringa detta arbete klart i år, bara därför att man vill ha ett snabbt resultat? Det kan ju vara bra om man får igenom alla sina principer med kort varsel, men om man ser att man måste kompromissa på grund av tidsbrist är det illa. Då kanske det tjänar på att mogna något. Den tredje frågan är om Sverige i likhet med Kanada i minfrågan skulle vilja ta på sig en ledande roll, kanske med några andra länder, när det gäller hela frågan om barnsoldater. Det kanske skulle kunna vara aktuellt att sammankalla en större konferens som kunde ta upp frågor om hur man förebygger användandet och rekryteringen av barnsoldater, kartläggning av omfattningen och demobilisering av barnsoldater. Inte minst skulle den också kunna ta upp den viktiga rehabiliteringen av barnsoldater som haft krigsupplevelser. Om en sådan här fråga lyfts upp på en tillräckligt hög politisk nivå kan en internationell opinionsbildning kanske komma till stånd på ett ännu bättre sätt än hittills. Jag tycker att det finns vissa paralleller med det framgångsrika arbetet som har bedrivits mot antipersonella minor. Jag vill gärna fråga utrikesministern om ifall Sverige, kanske tillsammans med några andra länder, kunde ta på sig en tydlig ledarroll på detta område.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Gustaf von Essen har väckt denna interpellation och att vi får upp diskussionen för att få en konkret redogörelse av vad Sverige faktiskt gör. Jag har svårt att tro att någon skulle kunna ha någon annan uppfattning i frågan. Den svenska positionen är något som vi i alla partier står bakom. Det som vi kan diskutera, och liksom Gustaf von Essen vill jag gärna höra mer om det, är hur pass aktivt Sverige kan vara. De exempel utrikesministern ger här är bra och positiva, men vi är en del personer som tycker att man kan höja ribban ännu mer på detta område eftersom problemen med barnsoldater är en så pass angelägen och stor fråga. Jag har några ytterligare konkreta frågor utifrån svaret. Den ena gäller protokollen och förhandlingarna med FN. Detta gäller självfallet stater emellan. Men hur ser utrikesministern på förhållandet att det även i befrielserörelser, väpnade rörelser och så kallade befrielserörelser finns ett bruk av barnsoldater som man inte kan komma åt på samma sätt med protokoll och beslut stater emellan? Hur kan man arbeta med den sidan? Barnen blir ju på intet sätt mindre lidande där än om de värvas av en stats armé. Det står väldigt mycket om vad Sverige har gjort och hur regeringen har agerat. Men på det här området har många frivilliga organisationer, framför allt Rädda Barnen, varit oerhört aktiva. Min andra fråga är: Hur ser utrikesministern på hur Sverige skall kunna samarbeta dels med svenska folkrörelser, framför allt Rädda Barnen, dels internationellt för att få genomslag i andra länder och komma fram till ett skede där så många länder som möjligt ansluter sig?

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringens politik vad avser israeliska folkrättsbrott, särskilt Israels bosättningar på ockuperad mark. Bengt Hurtig berör särskilt möjligheten att vidta åtgärder i form av sanktioner, antingen ensidigt från svensk sida eller inom ramen för EU och FN. Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att den svenska regeringen under lång tid protesterat mot Israels folkrättsstridiga bosättningar på ockuperad mark. Den principiella svenska ståndpunkten har framförts vid upprepade tillfällen i kontakter med företrädare för Israels regeringar. Fredsprocessen mellan Israel och palestinierna saknar sedan ett år påtagliga framsteg. Det är viktigt att båda parter bygger vidare på vad som uppnåtts gemensamt och att de avstår från åtgärder som hotar försöken att återuppta fredsprocessen. Vad gäller frågan om möjligheten av EU sanktioner mot de illegala bosättningarna konstaterar jag att varor från bosättningarna inte täcks av det handelsavtal som finns mellan EU och Israel. Avtalet berör varor med ursprung i staten Israels territorium. Varor från bosättningar kan således inte införas till EU under åberopande av de förmånliga villkor som Israels handelsavtal med EU erbjuder. Frågan om handel med varor med ursprung i israeliska bosättningar på ockuperad mark röner berättigad uppmärksamhet även i Israel. Mycket av den aktuella produktionen är avsedd för den israeliska marknaden. Den israeliska fredsrörelsen har sammanställt en lista över produkter från bosättningarna. I slutet av 1997 genomförde fredsrörelsen demonstrationer utanför israeliska affärer med uppmaningar till bojkott av sådana produkter, vilket visar att dessa frågor är kontroversiella också i Israel. Frågan om de israeliska bosättningarna var under 1997 föremål för behandling i FN:s säkerhetsråd vid två tillfällen. Säkerhetsrådet hade då att ta ställning till resolutionsförslag som bl.a. fördömde de israeliska bosättningarna och förklarade dem illegala. Båda gångerna föll förslagen tyvärr på amerikanska veton. Mot denna bakgrund bedömer jag det utsiktslöst att nu i säkerhetsrådet försöka driva ännu mer långtgående förslag, t.ex. om sanktioner. Ensidiga svenska åtgärder i form av sanktioner mot de israeliska bosättningarna - något som interpellanten efterfrågar - är inte aktuella. Bengt Hurtig berör vidare den resolution som det tionde brådskande extra mötet med FN:s generalförsamling antog den 15 juli 1997 om israeliska aktiviteter på av Israel ockuperat område, inklusive Jerusalem. Sverige röstade för denna resolution. Bengt Hurtig anger att regeringen inte tackat ja till inbjudan från Schweiz till en konferens om åtgärder för att tillämpa den fjärde Genèvekonventionen på ockuperat palestinskt område, inklusive Jerusalem. Någon sådan inbjudan från Schweiz finns inte. Som jag tidigare svarat Bengt Hurtig uppdrogs i resolutionen åt FN:s generalsekreterare att lämna en rapport till församlingen i frågan. Generalsekreteraren vände sig till depositarien Schweiz, som i sin tur kontaktade alla parter i konventionen med en begäran om synpunkter för vidarebefordran till generalsekreteraren. Sverige, i likhet med övriga medlemsstater i EU, svarade Schweiz att det är angeläget att finna lösningar på konflikten i Mellanöstern och att vi med oro ser på utvecklingen i de ockuperade områdena, inklusive Jerusalem. Vidare föreslogs att Schweiz skulle undersöka möjligheterna att sammankalla ett expertmöte för att utröna de politiska och juridiska förutsättningarna för en konferens mellan konventionens alla parter. 13 november 1997. I resolutionen ES-10/4, som då antogs, rekommenderades Schweiz bl.a. att arrangera ett expertmöte. Ett sådant expertmöte har till uppgift att närmare belysa frågan om att inkalla en konferens om åtgärder för att tillämpa den fjärde Genèvekonventionen på ockuperat palestinskt område. Depositariens arbete fortsätter således. Herr talman! Bosättningsfrågan är ett av de största hindren för en fredlig lösning av konflikten mellan de israeliska och palestinska folken. Därför finns det all anledning för omvärlden att noga följa frågan och söka bidra till en lösning.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I svaret sägs att fredsprocessen mellan Israel och palestinierna sedan ett år saknar påtagliga framsteg. Det är så sant. Man kan nog gå ett steg längre och säga att fredens fiender nu håller på att segra. Den nuvarande regeringen i Israel bär ett tungt ansvar för den utvecklingen. Jag vill också passa på och uttrycka min uppskattning av Pierre Schoris insatser under veckan genom undertecknandet av avtalet om fortsatt bistånd till den palestinska befolkningen och olika MR Den israeliska bosättningspolitiken är folkrättsstridig. För många av oss som arbetat med fredsprocessen är den en nästan outhärdligt provokativ politik. Men denna politik måste också ses i ljuset av alla de åtgärder Israel vidtar i strid med folkrätten och de internationella konventioner som Israel tillträtt. Det handlar ju inte bara om att beslagta landområden utan också om att riva hus och dra in identitetshandlingar. Man för resonemang om s.k. demografisk balans för att hålla nere antalet palestinier, man genomför kollektiva bestraffningar och skär av försörjningsmöjligheter. Man använder t.o.m. tortyr vid förhör. Israel torde vara det enda land som på senare tid lagt fram ett förslag som skulle kunna ge rätt till tortyr. Det här är enligt min mening ett lagvrängeri som Israels regim inte borde tillåta sig som ledare för en rättsstat. När det gäller den nu aktuella frågan om ekonomiska sanktioner mot produkter från de illegala bosättningarna säger utrikesministern, under åberopande av handelsavtalet mellan EU och Israel, att varor från bosättningarna inte kan införas i EU. Men det går inte att skilja produkter från det här området åt. Visserligen finns fredsrörelsens lista på produkter. Men de allra flesta konsumenter i EU har inte tillgång till den här listan, och EU:s gränskontroller har heller inget effektivt instrument för att skilja varor från bosättningarna från andra varor. Det logiska kravet borde vara att tvinga Israel att införa en ursprungsmärkning. En sådan åtgärd skulle också kunna försvaga kraven på en total bojkott av produkter från Israel. Krav på en ursprungsmärkning skulle också kunna vara ett stöd till den israeliska fredsrörelsen och kunna drivas inom såväl Europeiska unionen som Förenta nationerna. Såvitt jag förstår har också frågan om sanktioner mot produkter från bosättningarna tagits upp i samtalen mellan Arafat och Utrikesministern säger vidare att man i säkerhetsrådet har drabbats av två veton mot resolutionen som fördömt bosättningarna. Men jag menar att möjligheterna därmed inte är uttömda inom Förenta nationerna. Generalförsamlingen kan ju också agera enligt resolution 3.7.7 från 1950, där det sägs att om freden hotas kan generalförsamlingen rekommendera medlemmarna att vidta kollektiva åtgärder. Rimligen borde en förfrågan om sanktioner också kunna behandlas av generalförsamlingen. Den tionde extra generalförsamlingen uppdrog, som utrikesministern sade, åt de fördragsslutande parterna i den fjärde Genèvekonventionen av den 12 augusti 1949 att via en konferens försöka genomdriva konventionens tillämpning i de ockuperade områdena. När det sedan kom en förfrågan från depositarien Schweiz tycker jag nog att Sveriges agerande kunde ha varit starkare. De flesta stater som röstade för resolutionen i FN har också i sina svar till Schweiz aktivt önskat en konferens, medan Sverige enbart har tagit ställning för ett expertmöte som skall undersöka möjligheterna till en konferens. Nu är det risk att också det här förhalas, medan läget för fredsprocessen bara försämras. Jag motser gärna utrikesministerns svar på de synpunkter som jag har gett på de här frågorna.
Herr talman! Jag vill tacka för att utrikesministern klart uttrycker att det inte är aktuellt från Sveriges sida att begära sanktioner. Det var den begäran som Bengt Hurtig hade som gjorde att jag anmälde mig till den här interpellationsdebatten. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi är klara på den här punkten. Vi hade för några månader sedan en interpellationsdebatt som handlade om fredsprocessen. Utrikesministern var också då mycket klar och menade att det inte var aktuellt med sanktioner. Jag tycker att det är viktigt att det har konstaterats omigen i dag. Jag menar för min del att det är oerhört viktigt att det finns en balans i de diskussioner som förs om den oerhört sköra fredsprocessen. Sedan vi hade den förra interpellationsdebatten har läget i fredsprocessen tyvärr låsts ytterligare, och förutsättningarna ser tyvärr ännu sämre ut än de gjorde då. Det är jag den första att beklaga. Jag tycker att det är mycket viktigt att få sagt att det både för Israels del och för Palestinas del är viktigt att fredsprocessen kan fortsätta. Det som skrevs i Osloavtalet är naturligtvis varken tillfredsställande ur palestiniernas synpunkt eller ur israelernas synpunkt. Ingen av dem är helt nöjd med detta avtal. Men det är ändå ett steg på vägen. Därför är det viktigt att vi är varsamma när vi yttrar oss i de här frågorna. Då vill jag säga att jag tycker att man vid minst ett par tillfällen från Sveriges sida har gått långt, enligt mitt förmenande för långt, när det gäller att välja sida. Om Sverige vill vara en kraft som man på båda sidor har förtroende för och på det sättet kunna spela en roll i den här processen i fortsättningen är det viktigt att vi inte upplevs som om vi ensidigt tar parti. Vi kan naturligtvis och skall uttala oss i sakfrågor och tala om vad vi anser om det ena och det andra förhållandet. Men om jag har fått det rätt refererat anser jag t.ex. att utrikesministern gick för långt i sitt tal i Uppsala när hon talade om en palestinsk stat. Osloavtalet ger inte anledning att nu tala om det, utan där talas tydligt och klart om självstyrande områden. Då tycker jag också att vi skall använda den terminologin i våra yttranden. Jag vänder mig också mycket starkt mot Pierre Schoris uttalande häromkvällen, där han talar om etnisk utestängning när han kommenterar Israels sätt att behandla palestinier i Jerusalem. Jag säger inte att det de gör är rätt. Men att använda ett sådant ordval tycker jag är mycket olämpligt. Det stänger dörren när det gäller Sveriges anseende i Israel. Det för också associationer och tankar till förhållanden som vi borde kommentera mycket försiktigt.
Herr talman! Vi hade en mycket omfattande interpellationsdebatt i det här ärendet, särskilt när det gäller fredsprocessen, som Ingrid Näslund berörde. Det är väl drygt ett halvår sedan. Tyvärr har det inte hänt något positivt sedan dess, snarare har hela processen gått i stå. Jag tycker att det är viktigt att se hur man kan nå resultat. Det måste vara det allra viktigaste. Jag skall inte här ägna mig åt att recensera olika uttalanden. Det gäller att stärka EU:s roll, som jag ser det. Vi får snart ett förslag om att ratificera avtalet mellan EU och PLO. Jag tror att det kommer den 27 februari. Skrivelsen ingår i Europa-Medelhavsavtalen om handel och samarbete, och EU tecknar det med PLO Västbanken och Gazaområdet. Det kan stärka det palestinska samhället, vilket jag tror är nödvändigt. Det är viktigt att Europa uppträder enigt när det gäller att stödja en långsiktig ekonomisk och social utveckling i de palestinska områdena. Palestinierna är inte ett folk som skall leva på bidrag, utan på arbete och handel. Därför stöder också EU palestiniernas tillträde till handel på alla väsentliga områden. Jag hoppas att det också ingår möjlighet att utnyttja vägar, hamnar och flyg. Kommer det inom en inte alltför avlägsen framtid att bli möjligt för det palestinska samhället att utnyttja de resurser i infrastruktur som redan finns inom dess område? EU skall också engagera sig mer i fredsprocessen och ge stöd åt strävandena att gå vidare sedan Osloavtalet kört fast. Det krävs då att man också samarbetar med USA. Men personligen tror jag att Europa via EU kan spela en vidare roll, t.ex. genom det handelsoch samarbetsavtal som vi snart skall godkänna. Det gör det inte möjligt med enskilda utspel från EU ländernas sida, förutsatt att vi verkligen stöder den europeiska gemenskapens strävanden till samarbete i Mellanöstern och även stöder FN:s insatser. EU planerar ju ett vidgat samarbete när det gäller Mellanöstern. Om man tittar på kommissionens arbetsplan för 1998 finner man att den säger att man skall ha stärkt närvaro i Mellanöstern. Man vill stödja de integreringar som finns av ekonomierna där. Man vill också etablera sig som en av de viktigaste fredsfaktorerna i området, vilket jag ser mycket positivt på. I papperen från ordförandeskapet, som vi snart skall behandla i utrikesutskottet, och i informationen från utrikesministern står det ungefär samma sak. Storbritannien är ordförandeland, och det framgår att man vill säkerställa att EU:s och USA:s ansträngningar förstärker och kompletterar varandra, vilket jag ser positivt på. En kort avslutande fråga: Vilken roll spelar Sverige i EU när det gäller att stärka de olika positioner jag har nämnt?
Herr talman! Först svar till Bengt Hurtig: Det är alldeles klart att Sverige röstade för den resolution som rekommenderade att en konferens med alla parter till fjärde Genèvekonventionen inkallas. Konferensen skall vara till för att överväga åtgärder för att tillämpa konventionen på ockuperat palestinskt område. Vi får se om expertmötet blir av. Det är ett första steg i den riktningen. Sedan var det resonemanget om varorna. Det är formellt sett inte en svår fråga. Det ankommer på Israel att klargöra varornas ursprung. Så är avtalet med EU skrivet. För att underlätta för vår tull har vi sett till att den israeliska fredsrörelsens lista har sänts över till Generaltullstyrelsen. Det är ett sätt att praktiskt gå till väga. Det är självklart, Ingrid Näslund, att i en sådan här konflikt måste båda parter vara konstruktiva. Vi tittar noga på vad båda parterna gör. Tyvärr har det varit litet av konstruktiva inspel under senare tid. Men det är inte bara så att allt ligger stilla. Dessvärre händer negativa saker under tiden. Bosättningarna är en negativ faktor. Vi är kritiska, och det är självklart att vi måste säga ifrån: Så har man inte rätt att göra på ockuperat territorium. Palestinier som har bott länge i Jerusalem får inte längre id-kort. De får inte bo kvar. De får inte besöka östra Jerusalem. Man försvårar för de palestinska institutionerna att verka. Detta är inte bara att låta fredsprocessen ligga still, utan att ta negativa steg från fredsprocessen. Då måste vi säga ifrån. Det är fråga om en undanträngning av palestinier. Det som pågår är en undanträngning av en folkgrupp, dvs. en etnisk grupp. En palestinsk stat är ett begrepp som numera är vanligt i den internationella debatten. Det är många israeler som accepterar och talar om det som en möjlighet framöver. Vi i Sverige gör det, och EU gör det. Sverige intar inte någon specifikt annorlunda ställning än andra i den frågan. Det är viktigt, som Lars Hjertén säger, att vi måste underlätta för palestinierna att komma loss ur biståndsberoendet och med hjälp av eget arbete, egen produktion och handel stå på egna ben. Detta måste också Israel medverka till, t.ex. genom att öppna gränser. Vi från svensk sida är aktiva i fråga om sysselsättning och småföretagartänkandet. Det tänker vi fortsätta att vara. EU har en roll. USA har en annan roll. Vi kompletterar varandra. Just i fråga om det praktiska arbetet är EU aktivt.

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att jag icke vänder mig mot saklig kritik på speciella punkter i det som sker. Däremot tycker jag att man skall vara försiktig med orden. Jag accepterar absolut inte det uttalande som Pierre Schori gjorde om etnisk utträngning - eller undanträngning, vilket ord han nu använde. Språket är helt beroende av de associationer man gör. Associationerna kan gå till etnisk utrensning. Vi vet mycket väl att de flesta palestinier bor kvar i östra Jerusalem. Det är inte fråga om något sådant. Därför skall inte heller sådana uttryck användas. Kritiken är ensidig från regeringens sida. Visserligen kritiserar man en del saker som händer på den palestinska sidan i form av övergrepp mot mänskliga rättigheter. Vi har alla varit överens om den kritiken. Men den blir alltid som en parentes i jämförelse med den hårda kritiken mot Israel. Det är viktigt att i det här sammanhanget tänka på hela situationen i Mellanöstern. Nu befinner vi oss återigen i ett prekärt läge i fråga om Irak. Vi vet hur det gick till förra gången det begav sig. När Kuwaitkriget var ett faktum ställde Yasir Arafat upp på Iraks sida och jublade över scudanfallen mot Israel. Detta gör att vi verkligen bör tänka oss för i en sådan prekär situation som vi är i nu och inte bara ensidigt kritisera den ena parten.

Herr talman! Det är självklart att man vad gäller mänskliga rättigheter måste ställa samma krav på alla. Länder och folk är i olika situationer, men det spelar ingen roll, därför att mänskliga rättigheter gäller alla.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaren på mina frågor som jag tycker var mycket tillfredsställande. Sedan gäller det att det också blir något resultat.
Därför har jag haft samtal med israeliska kolleger om situationen vad gäller förhör i israeliska häkten, som inte är bra. Men jag har naturligtvis också haft samtal med palestinska ledare, därför att där är situationen många gånger inte alls acceptabel.
Där kan vi åstadkomma ganska mycket inom EU, särskilt när EU nu officiellt säger att man vill stärka positionerna i Mellanöstern.
Jag har också träffat palestinska MR-aktivister, som har berättat om det här och om hur de kan användas för att försöka förbättra situationen hos de palestinska myndigheterna. Jag tror att det är väldigt viktigt. Där kan Sverige, med den ställning vi har, också påverka. Vi gör det konkret med bistånd för att det skall bli bättre.
Utöver handel och sådana frågor som jag berörde är mänskliga rättigheter väldigt viktiga. När man har rest i området och träffat representanter för MR organisationer, både israeliska och palestinska, har de bett om detta: Stöd våra strävanden! Se till att vi kan få verka fritt!
Det är en väldigt viktig punkt. Palestinierna kan förvisso kritiseras. Jag nämnde mänskliga rättigheter, där detta också sker. Jag menar också att man skall vara mer konkret och arbeta starkare tillsammans med israelerna vad gäller säkerhetssamarbetet. Ingrid Näslund måste gå väldigt långt tillbaka för att kunna kritisera palestinierna. Om vi går tillbaka i historien finns det väldigt mycket att kritisera.
Se till att vi också kan få arbeta med enskilda organisationer och att vi inte ses som presumtiva fiender till regimen! Det kan nämligen vara fallet. De har också sagt: Se till att vi kan få skriva fritt i våra tidningar och inte blir påhoppade efteråt, t.o.m. fängslade!
Men om vi ser på nuet och det år som har gått är det den israeliska regeringen som har fortsatt att vidta åtgärder som är folkrättsstridiga - det gäller bosättningarna. Man får inte föra sin befolkning till ockuperade områden. Det framgår mycket tydligt i fjärde Genèvekonventionen att detta inte är tillåtet. Då måste omvärlden kritisera.
Det har skett t.ex. på den palestinska sidan. Från bl.a. konferensen i går, som tidigare har berörts här, om demokrati och medier vet jag att svenska journalister har arbetat med palestinska kolleger och talat om hur man arbetar i en demokratisk stat och att det är ens uppgift att även kritisera myndigheter om de gör några fel.
Man får inte tränga undan en befolkningsgrupp eller deras institutioner i ett område som är annekterat, som östra Jerusalem. Det sker i dag, och då måste vi kritisera. Då jag säger "vi" menar jag inte bara Sverige utan precis lika mycket EU. Det är den åsikt vi har, och den tänker vi fortsätta att ha, just därför att vi från svensk sida och från EU:s sida skall ställa upp för såväl folkrätt som mänskliga rättigheter.
Det är viktigt att man genom den typen av verksamhet bygger upp ett demokratiskt samhälle också på den palestinska sidan och stöder MR-rörelser på båda håll. Jag hoppas verkligen att det är en verksamhet som också ligger i Sveriges anda.
Det är viktiga principer för att Mellanösternkonflikten skall kunna lösas på ett rättvist och säkert sätt.
Herr talman! Jag skall slutligen bara kort gå tillbaka till frågan om sammankallandet av ett möte med den fjärde Genèvekonventionen, som Sverige röstade för. Tidigare ställde jag en skriftlig fråga om det här, och jag fick svaret att man hade ställt sig på EU:s sida och agerat gemensamt med EU till stöd för en expertkonferens som skulle utreda möjligheterna. Bedömer utrikesministern att det skulle vara omöjligt för Sverige att i en sådan här fråga ta en annan ställning än vad EU:s övriga utrikesministrar har gjort?
Herr talman! Detta med en expertkonferens är en väldigt teknisk fråga över huvud taget. Det är klart att jag teoretiskt sett i någon sådan fråga kan ha en annan åsikt än de andra EU-utrikesministrarna. Men det är ändå inte vi som bestämmer detta, utan det är en fråga som är mycket vidare än vad EU står för. Jag känner mig inte på något sätt förtryckt av mina kolleger inom EU. Tvärtom menar jag att vi just i Mellanösternfrågan har ett väldigt bra samarbete. Trots att regeringarna från början egentligen stod på ganska olika linjer i Mellanösternfrågan har vi kommit allt närmare varandra. Det kan man också tydligt se i alla de uttalanden som görs, som blir allt klarare.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret som jag tycker är mycket positivt. Jag uppfattar det som att socialministern både delar den oro jag känner för de gamla som inte kan få hjälp och ställer sig positiv till att lösa problemen och göra det möjligt att få den här hjälpen. Anledningen till att jag har ställt interpellationen är att jag känner stor oro. Vi vet att många gamla i dag inte får den här, som man säger, enklare hjälpen ute i kommunerna beroende på det ministern tog upp, nämligen att det är alltfler äldre som är mycket svårt sjuka och i stort behov av omsorg. Man kan förstå att kommunerna, när man har brister i ekonomin prioriterar det. Det tycker jag är självklart. Vi måste hjälpas åt att lösa detta. Det är också en mycket viktig förebyggande verksamhet för att människor skall kunna bo kvar i sitt boende. Under den årstid vi har nu t.ex. är det stora risker att de som har svårt att gå och inte kan få hjälp att handla ändå ger sig ut, och så halkar de och har ett lårbensbrott eller liknande som gör att de är i mycket större behov av hjälp än de var tidigare. Det är viktigt att vi kan lösa det här problemet. Ministern talar om LO-ekonomen som har gjort en utredning. Folkpartiet har också tagit upp de här frågorna och haft förslag om att man skulle kunna göra det kostnadsmässigt möjligt att köpa sådana här tjänster på olika sätt. I dag läggs ett stort ansvar på anhöriga och vänner att hjälpa till när hemtjänsten brister. Vi vet ju att situationen för många är heltidsarbete, barn och annat som gör att det är svårt att orka och hinna med. När man genomför något sådant här, som jag hoppas skall komma, är det också viktigt att man gör det enkelt för gamla människor att kunna köpa en sådan här tjänst. Det får inte bli så krångligt. Vi har föreslagit någon form av checkar som man kan köpa där allting ingår så att man slipper bekymra sig om att anmäla sig som arbetsgivare osv. Att det behövs mer pengar i kommunerna håller vi med om och ställer oss bakom. Men de pengarna skall ju räcka till väldigt mycket. Nu har vi hört, även om det är en annan debatt, av Socialstyrelsens rapport att det också är svårt för många att kunna betala de kommunala avgifterna för hemtjänsten. Där behöver det också göras något. Det är angeläget att vi ganska snabbt får fram någon typ av förslag som gör det möjligt för de pensionärer som har råd att köpa tjänsten att också göra det. Grunden är självklart också för vår del att det är kommunens hemtjänst som skall stå för det.

Herr talman! Vi är tydligen rörande överens i den här frågan både när det gäller problemets omfattning och vad det handlar om, och att vi måste lösa det på olika sätt och kanske delvis också om hur man kan lösa det, även om det här med EU också måste redas ut. Jag är helt övertygad om att det här är långsiktigt lönsamt och naturligtvis också mänskligt. Bara för att man blir gammal och kanske inte riktigt orkar med det som man har gjort förut är det ju inte så att man inte har behov av det. Snöskottningen är ju ett bra exempel. Det finns massor av olika lösningar på hur man skall göra. Man kan t.ex. tänka sig arbetslösa ungdomar eller andra arbetslösa som kan starta ett företag och utföra de här tjänsterna. Det kan bli precis samma bra förhållande som med hemtjänsten där man har samma person som kommer. Det behöver inte på något vis bli sämre. Jag kan ge ett annat exempel, som jag tror att en läkare talade om en gång, på att man gärna vill ha det som man haft det förut. Får man inte hjälp att damma högst uppe på skåpet, så gör man det själv. Då klättrar man upp gammal och skröplig, och så ramlar man. Det är viktigt att man även som gammal, med inte riktigt samma ork, får ha kvar det som man själv tycker är viktigt. Vi andra kanske inte tycker att det är viktigt, men de gamla gör det. Det måste vi tänka på. Därför är det bra att ministern är så positiv till att vidta sådana här åtgärder. Jag hoppas att vi snart får se förslag som rättar till de här problemen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är mycket nöjd med det. Jag har en avslutande kommentar till det som sades sist. Det gäller påtryckningar. Jag misstänker inte personalen i det konkreta fall jag har tagit upp för påtryckningar. Det var omständigheterna runt omkring som jag ville tala om.

Herr talman! Jag vill fråga statsministern om en problemställning som spänner över flera arbetsområden - över miljöområdet, arbetsmarknadsområdet och det ekonomiska området. Det gäller det fenomen som vi kallar för skatteväxling. Jag tillhör dem som tror att skatteväxling är ett verksamt och kraftfullt instrument för flera av de här områdena. Ibland känner jag dock en viss osäkerhet om denna syn och attraktion finns på alla kanter. Också från regeringens företrädare tycker jag att budskapet i den här frågan ibland varierar. Det finns några utredningar som ger stöd för att tydligt gå vidare i det här arbetet. Senast var det Riksdagens revisorer som pekade på vikten av utvecklingen på detta område. Jag skulle vilja be statsministern om tydlighet i frågan om hur skatteväxlingsarbetet kommer att gå vidare, till förmån för flera av de här sektorerna.
Herr talman! Jag har vid flera tillfällen uttryckt stor vilja och stor ambition, både från regeringens sida och från min sida, att gå vidare i skatteväxlingsfrågan. Det gjorde jag som finansminister och det har jag gjort som statsminister. Jag tror att det finns starka skäl, inte minst i ett miljöperspektiv, att göra så. Jag har också sagt, vilket man skall säga när man för den här diskussionen, att en ökad beskattning av sådant som vi tycker är miljöskadligt rimligen skall resultera i att det skadliga successivt försvinner. Därmed finns det ett problem när man talar om skatteväxling i ett statsfinansiellt perspektiv. Ofta handlar ju sänkt skatt om att ta bort skatt, exempelvis på arbete. Det är en stabil skattebas som i så fall tas ut ur systemet och då ökar skatten på något annat som vi vill skall försvinna. Den konflikt som finns inbyggd i skatteväxlingsdiskussionen skall man inte blunda för. Jag är definitivt anhängare av att man trots detta går vidare och försöker hitta vägar, exempelvis på energiområdet.
Herr talman! Jag är glad för svaret här och också för att statsministern pekar på miljömomentet. Själv vill jag gärna peka på sysselsättningsmomentet, arbetslöshetsmomentet, i detta. Skatteväxlingen kan ge flera resultat just på det området. Den brittiska regeringen t.ex. talade för kanske två veckor sedan om att man vill driva detta i EU. Man kommer, som man säger, att göra det här till ett paradnummer under våren. Kanske har statsministern ett tidsperspektiv i detta sammanhang som liknar det som svenska utredningar och den brittiska regeringen har kommit fram till. I klartext: Blir det några tunga grejer under våren?
Herr talman! Vi är redan involverade i en tung grej, för att använda frågarens formulering. Det är energiomställningen. Där kommer vi att se många goda exempel på att man med en klok beskattning kan styra över till ny teknik som också är mera arbetsintensiv, inte minst i vårt eget land. Det är ett exempel. Om britterna vill göra detta till ett paradnummer är de välkomna. Jag tror att vi har en del erfarenheter att dela med oss av. Vi har all anledning att tro att det inom EU sprids värderingar av det här slaget. I så fall är det utomordentligt bra. Vi vill gå vidare och hoppas att vi kan göra det i samverkan med flera av riksdagens partier.
Herr talman! Jag vill rikta en fråga till socialministern. Samma fråga riktade jag faktiskt till regeringen och socialministern redan förra veckan i samband med den allmänpolitiska debatten men då fanns ingen närvarande som kunde svara. Min fråga gäller respekten för den åldersgräns för utköp av tobak och öl som vi lagstiftat om. Det kommer rapporter om att handeln långt ifrån respekterar den lagen. Vi i riksdagen menade faktiskt allvar med denna åldersgräns som en del i arbetet med att skydda våra ungdomar från beroende och missbruk. Jag vill alltså fråga socialministern vad regeringen avser att göra beträffande detta förhållande.

Herr talman! Det är inte bara kommunerna som man behöver ha med i det här arbetet utan det handlar väl också om Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen liksom om ideella organisationer, även om dessa inte har en tillsynsfunktion.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

Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. I den senaste debatten om bristen när det gäller Försvarsmaktens ekonomiska planering har det från olika håll framförts krav på ett nytt försvarsbeslut. Min första fråga är: Hur ser försvarsministern på det senaste försvarsbeslutets hållbarhet? Min andra fråga handlar om de spekulationer som framförts från vissa håll om att den nu uppkomna ekonomiska situationen kommer att leda till förbandsnedläggningar. Vad har dessa spekulationer för grund i de åtgärder som kommer att vidtas för att komma till rätta med Försvarsmaktens ekonomiska situation?
Herr talman! Det finns ingen anledning att genomföra ett nytt försvarsbeslut av den art som har tradition i vårt land, alltså fleråriga beslut där det finns en syntes mellan resurser och inriktning på krigsorganisation och fredsorganisation. Det underskott som har uppkommit genom för stora åtaganden, som huvudsakligen har skapats inom Försvarsmakten, uppgår till ca 5 % av det anslagsbelopp som det handlar om för femårsperioden. De bristerna skall elimineras. I de direktiv som vi har gett Försvarsmakten är inriktningen att åstadkomma förändringar i beredskapssituationen, i tillgängligheten av krigsförband i händelse av att den säkerhetspolitiska situationen skulle försämras. Jag ser inte att det har bärighet på fredsorganisationen, dvs. var vi har garnisoner av olika slag.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Kan jag tolka försvarsministern så att de förändringar som riksdagen gjorde utifrån ÖB:s förslag inte påverkat den ekonomiska situation som nu redovisas för Försvarsmakten?
Herr talman! Riksdagens beslut grundades på regeringens förslag. Regeringens förslag var byggt på konstnadsberäkningar som var gjorda i Försvarsmakten, till syvende och sist i högkvarteret under ledning av överbefälhavaren. Oberoende av hur mycket pengar som hade tillförts utöver det som var regeringens och riksdagens beslut hade samma brister uppkommit genom den överplanering, den överanvändning av resurser som beslut har fattats om inom Försvarsmakten. Det är det överdraget som uppdraget till Försvarsmakten syftar till att eliminera. Vi kommer att få det första formella förslaget den 16 februari, och därefter vidtar självklart regeringens ställningstaganden och riksdagens ställningstaganden i de delar där riksdagen skall gå in.

Herr talman! Det hör inte till vanligheten, och jag tycker inte att det bör höra till vanligheten, att vi riksdagsledamöter lägger oss i vilka brev regeringen svarar på eller inte. Men det finns ett brevsvar som intresserar mig väldigt mycket. Jag tog upp det i allmänpolitiska debatten, men precis som Barbro Westerholm fick jag inget svar då. Det gäller det brev som Göran Persson har fått från Jimmy Carters stiftelse om Sveriges beslut att acceptera att exportera JAS plan till Chile. Jimmy Carter vädjar till Sverige att inte göra det och att ansluta sig till de andra länder som vill ha ett moratorium för vapenexport till Chile och Latinamerika. Jag vill alltså veta om Göran Persson tänker svara på brevet eller har svarat på brevet och naturligtvis vad som kommer att stå eller har stått i svaret till
Herr talman! Om nu brevet har anlänt, vilket jag ännu inte har sett, däremot har det förekommit i medierna, skall vi naturligtvis svara på det, det tillhör ordningen. Svaret blir detsamma som redan är redovisat i offentlig debatt: Chile har självt att bestämma om sin framtida säkerhetspolitiska inriktning. Väljer de att modernisera sitt flygvapen skall vi pröva om vi kan exportera dit utifrån det regelverk som finns i Sverige. Den prövningen har skett. Vi är beredda att sälja vårt flygplan till Chile. Om de sedan väljer Sverige och det svenska planet återstår att se.
Herr talman! Det förvånar mig väldigt att Göran Persson inte skulle ha fått detta beryktade brev ännu, men jag hoppas att andra ser till att det kommer till handa. Det är självklart att Chile självt väljer hur mycket och vad man satsar på vad gäller landets säkerhet och försvar. Det är inte detta det handlar om, det handlar om vilket ansvar Sverige tar. När man från i det här fallet 27 statsmän har vädjat till Sverige att inte göra det, att inte delta i kapprustningen i Latinamerika, anser Göran Persson att det inte spelar någon roll att Sverige faktiskt medverkar till upprustningen i Latinamerika?
Herr talman! Jag måste säga att Jimmy Carters aktion också skall ses mot bakgrund av att han är en f.d. amerikansk president. Tänk om USA och andra länder som exporterar vapen hade haft samma restriktiva inställning till vapenexport som Sverige har och har haft. Vi har varit, är och kommer att vara utomordentligt försiktiga. Men vi har en försvarsindustri för att bygga under vår egen säkerhetspolitiska linje, som ju handlar om att stå utanför de militära blocken. Den exporten bedriver vi efter strikta regler och kommer att fortsätta att bedriva efter strikta regler. Jag tycker faktiskt att det finns andra länder som rimligen borde vara föremål för den typen av omsorg som Jimmy Carter ägnar sig åt än Sverige, som på detta område är utomordentligt försiktigt.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturminister Under flera år har det kommit signaler om att ledningen för Utbildningsradion inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. De signalerna kommer från flera olika håll, och därför tycker jag inte att man kan negligera dem. Det sägs också att personal har slutat där uteslutande beroende på brister i ledningsfunktionen. Förra året visade Utbildningsradion ett budgetunderskott, vilket för mig styrker uppgifter om brister i ledning. Nu pågår utredning om Utbildningsradions framtid. Vi har fått ett delbetänkande. Men under tiden tills vi får en proposition måste verksamheten fungera enligt de spelregler som är angivna. Det har framkommit att bristerna och otydligheten har påverkat Utbildningsradions relation med den ickekommersiella radion och TV:n, såsom Öppna kanalen. Jag tycker att det här är en ytterligt allvarlig situation. Eftersom detta har pågått så länge verkar det som att Kulturdepartementet inte har gjort någonting åt detta. Då är min fråga till kulturministern om hon avser att vidta någon åtgärd.
Herr talman! Utbildningsradion är lika litet som Sveriges Television eller Sveriges Radio någon statsradio eller statstelevision. Den leds av en styrelse. Agne Hansson. Jag har ett mycket stort förtroende för honom som ordförande i Utbildningsradion. Jag har inte nåtts av de signaler som Ewa Larsson redovisar. Däremot är det mycket förståeligt om det finns en oro och en intensiv diskussion inom Utbildningsradion, eftersom den är under utredning. Det har överlämnats ett kommittéförslag, som i högsta grad berör Utbildningsradions framtid. Denna bereds i sedvanlig ordning inom Regeringskansliet. Vi har nära kontakter med Utbildningsradion, men jag kan självfallet inte förekomma den remissbehandling av detta förslag som avslutas den 3 mars och inte heller de förslag som regeringen eventuellt kommer att lägga fram efter det.
Herr talman! Jag understryker det kulturministern säger att man inte kan föregå en utredning, men det var inte det jag tog upp i den här frågan. Basen i Utbildningsradions uppdrag är fortfarande att som en självständig del av allmän radio och television erbjuda utbildningsuppdrag för förskola, ungdomsskola, högskola, annan vuxenutbildning samt den fria och frivilliga folkbildningen. Det är inte svårt att få ett intryck av att en blöt filt ligger över hela verksamheten. Därför vill jag igen fråga om kulturministern anser att folkbildningsuppdraget med fördjupning sköts på ett tillfredsställande sätt i dag.
Herr talman! Jag är inte beredd att i några svepande ordalag så här i en oförberedd frågestund recensera Utbildningsradion. Det är inte min uppgift. Vi har tillsatt en styrelse för Utbildningsradion, en ordförande som jag har stort förtroende för. Jag har goda kontakter med honom och även med andra inom Utbildningsradion. Det är det avgörande. Jag tror inte att det ligger någon blöt filt över Utbildningsradion, men självfallet påverkas arbetsklimatet när Utbildningsradions framtid och en stor förändring diskuteras. Jag har noga följt de planer som nu är på väg att realiseras när det gäller Utbildningsradions verksamhet de närmaste åren. De är mycket ambitiösa. Där ligger inga blöta filtar.
Herr talman! Jag vill anknyta min fråga till den fina manifestationen i förrgår med anledning av förintelsen. Även om det är ovanligt att oppositionen tackar statsministern och regeringen finns det all anledning att göra det. Jag tror inte att jag i riksdagen någonsin har varit med om någonting som har varit så gripande och så enande som denna manifestation och konserten sedan i Berwaldhallen. Den grep oss alla i vuxengenerationen djupt. Min fråga till statsministern är närmast: Hur går vi vidare för att nå ungdomen, vars tonspråk är annorlunda, där jazzen kanske inte når hjärterötterna, som den gör hos många av oss? Hur når vi dem som har sin bas i Vit makt-musiken? Hur kan vi hindra att de rekryterar fler av sin ungdoms generation som har den musiksmaken? Internet är bra, men jag tänker på en kultur som är anpassad till ungdomarna.

Herr talman! Jag började mitt eget politiska engagemang efter att jag i början av 80-talet hade sett TV serien Förintelsen. Jag frågade mig hur tyskarna som visste vad som hände ändå tiga. Och vad gör jag själv? Därmed blev jag politiskt engagerad. Kan statsministern uttala en vilja att TV lyfter fram den här typen av filmer, musik och kulturarrangemang som riktar sig just till ungdomsgenerationen?

Herr talman! Jag vill fråga socialministern om den inbjudan som jag och många andra har fått från Statens groggklubb. Benämningen Statens groggklubb är min egen, men vad det handlar om är att helstatligt ägda Vin & Sprit på glättat fint papper skickat ut inbjudningar om att gå med i bolagets vin och spritsällskap. Gör man det får man inom tio dagar som snabbhetspremie en groggbok med 259 groggrecept från det statliga bolaget - mycket vänligt. Andra finfina erbjudanden förekommer också, t.ex. möjlighet att åka på specialarrangerade vinresor, att köpa uppslagsverk om vin och sprit till rabatterade priser osv. Min fråga till socialministern är om hon tycker att bildandet av en sådan här groggklubb kan sägas ingå i de uppgifter som staten och dess bolag skall syssla med. Tycker socialministern att den här typen av marknadsföring går ihop med den restriktiva alkoholpolitik som regeringen i vanliga fall brukar försvara och som begränsar andra aktörers möjligheter till marknadsföring av alkohol?

Herr talman! Vin & Sprit är ändå ett statligt ägt bolag. Man kan då tänka sig att regeringen och staten får anses ha ett visst ansvar för dess verksamhet. Jag undrar ändå om inte socialministern har någon kommentar kring om detta är bra eller dåligt - hon kan gärna få min inbjudan efter debatten. Anser ministern att man skall låta detta fortgå och att ingen som helst åtgärd från regeringen behövs?

Herr talman! Det som Marianne Andersson pekar på är ett problem för många människor. Samtidigt är det en trygghet att få bosätta sig där man mest känner sig hemma, nämligen bland sina landsmän. Där talas samma språk, man har samma kultur och där kan man stärka sig själv i sin egen identitet. Samtidigt innebär detta att mötet mellan människor - mellan svenskar och människor från andra länder - försvåras. Det är jag fullt medveten om. Vi måste alltså öka våra insatser i syfte att ge människor större förutsättningar att välja ett boende utifrån vad som långsiktigt är bäst för dem själva och för deras barn. Det kan ofta vara i andra områden. Samtidigt får man ha respekt för de svårigheter som människor kan ha om de känner sig utlämnande och inte har någon kontakt med de människor som man normalt känner samhörighet med. Detta är ett mänskligt bekymmer, men också ett samhälleligt bekymmer. Men vi skall anstränga oss till det yttersta.

Herr talman! Jag delar Marianne Anderssons uppfattning. Frågan är bara hur vi skall åstadkomma detta. Vi bildar nu från halvårsskiftet en ny myndighet. Ett av de tunga syftena är att denna myndighet skall skapa de bästa förutsättningarna för en bra start i Sverige. I den verksamheten ingår just att försöka att ge människor och familjer så god information som möjligt om var de bästa förutsättningarna finns för att de skall kunna komma in i samhället, och inte bara vara insläppta i samhället över gränsen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern med anledning av att det den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om inskränkningar i meddelarfrihet och yttrandefrihet, vilket oroar mig väldigt mycket. Det handlar ändå om ett par av de grundläggande demokratiska ordningarna i vårt land.

Herr talman! Exempel finns, och jag kan överlämna det till statsministern efteråt. Det har förekommit en lång debatt i tidningar. Kommun Aktuellt har t.ex. i det senaste numret ett stort reportage om vad som händer runt om i kommunerna. Det finns också rapporter från anställda i kommuner och landsting som känner att man inte vågar tala om brister därför att man är rädd för att förlora sitt jobb. Man är rädd för att kritisera verksamheten. Jag förstår ju av statsministerns inlägg att han tycker att de här grundläggande principerna är viktiga. Men jag skulle ändå vilja fråga statsministern om det då inte vore lämpligt att regeringen gjorde någon form av klart ställningstagande och någon manifestation för demokratin, så att detta slogs fast klart och tydligt.
Herr talman! På den punkten saknas ju verkligen inte uttalanden, manifestationer och tydlighet. Egentligen är väl frågan i sig ett uttryck för att vi på det här området har en samfälld uppfattning i den här kammaren. Om det nu är så att man i någon kommun har begått den här typen av överträdelse är det i sig så anmärkningsvärt i Sverige att det i praktiken blir föremål för en diskussion i Sveriges riksdag. Det säger någonting om vad detta handlar om och om hur vi i Sverige ser på detta. Här har vi alla anledning att hjälpas åt med opinionsbildning. Jag tror nog trots allt att detta är ett undantag som är mycket sällsynt. Skulle den bedömningen visa sig vara fel har vi alla anledning att fundera på vad som skall göras, därför att i värderingar är vi i detta avseende alla lika.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Försvarsministern och jag har ju kring årsskiftet haft förmånen att få umgås när det gäller den disharmoni som råder mellan mål och medel inom Försvarsmakten. Jag tänker inte återkomma så exakt till detta den här gången. Nu vet vi att försvarsministern skall få underlag från överbefälhavaren i mitten på nästa månad, om jag har fattat det rätt. Jag förstår att det som har skett måste vara genant och att Försvarsdepartementet inte upptäckte att det var ett bristfälligt underlag. Då kommer mina frågor: På vilket sätt förbereder man sig nu i Försvarsdepartementet för att inte återigen bli förd bakom ljuset eller lurad, och hur tänker försvarsministern göra för att vi skall känna förtroende för det material som lämnas?
Herr talman! Självfallet kommer vi att granska det siffermaterial och de bedömningar som ligger i det kommande förslaget ytterligare noga. Jag räknar också med att vi, när vi presenterar de delar av förslaget som berör riksdagens ställningstagande, skall kunna redovisa hur den här situationen har uppkommit. Jag hoppas att vi därigenom också skall kunna redovisa en större tydlighet när det gäller orsakerna till detta och i vilka program inom Försvarsmaktens ekonomi som besluten har fattats om att åta sig större uppgifter än vad det finns resurser anvisade för. Regeringen kommer också att lägga fram en proposition för riksdagen i vår, där vi skall redovisa förslag om hur vi skall få ett bättre anslagssystem och därmed också en bättre styrning från riksdagen och regeringen över myndigheten Försvarsmaktens anslagsförbrukning.
Herr talman! Jag blev kanske inte fullkomligt klar över tekniken, men jag hoppas att försvarsministern tar detta på allvar. Jag vill inte säga att vi har fattat ett långsiktigt försvarsbeslut varje år, men vi har i alla fall haft en proposition på bordet varje år, då vi har reparerat det senast fattade beslutet. Det har blivit en oändlig följetong som egentligen inte har varit trevlig för vare sig försvarsministern, Försvarsmakten eller naturligtvis för oss som sitter i änden av repet. Vi framstår inte som särskilt trovärdiga figurer på grund av att underlaget inte har varit bra. Jag är övertygad om att försvarsministern och jag är fullkomligt eniga på den punkten. Jag skulle sätta stort värde på om det kunde läggas fram ett sådant material att vi förtroendefullt kunde föra debatt om det och se varandra i ögonen.
Herr talman! Jag uppskattar inriktningen och tonen i Arne Anderssons senaste inlägg, och jag arbetar precis med den inriktningen.

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. När Volvo lade ned sin i tillverkning i Arboga blev det en livlig debatt här i kammaren. Men när vi har möjlighet att få hit 1 000 nya jobb, kanske ännu fler i en andra etapp, då är det tyst. Jag tänker på Sandvikens kommuns fantastiska jobb för att få den amerikanska datachipstillverkaren Atmel att förlägga en ny fabrik till Sverige och Sandviken. Det här kräver naturligtvis en stor och viktig statlig insats. Jag vet att förhandlingar pågår, men de drar ut på tiden. Detta är något som oroar politiker och andra invånare i Sandviken - och även övriga gästrikebor. Min fråga till statsministern blir helt enkelt: Vad håller ni på med? Och varför drar det ut på tiden med förhandlingarna?
Herr talman! Om jag skall stå här i riksdagens talarstol och redovisa hur förhandlingar drivs med ett amerikanskt bolag, så är jag rädd för att Owe Hellberg får litet problem med att klara sysselsättningen i sitt län. Det är inte det läget just nu. Nu är det faktiskt en slutfas av det här långa projektet. Vi gör allt vi kan för att inom de ramar vi har när det gäller möjligheten att stödja företagsetableringar ge ett handtag till Sandvikens kommun - och kanske också Hofors kommun - för att de skall kunna fullfölja överenskommelsen med Atmel. Jag hoppas att det går i lås, men förhandlingar är förhandlingar. De skall slutföras på samma sätt som de har inletts på.
Herr talman! Det förekommer många turer i det här sammanhanget. Jag känner till en hel rad av dem. Men det man nog faktiskt måste bestämma sig för är om man vill ha en fabrik för tillverkning av datachips här i Sverige. Jag tror att det vore väldigt bra om vi var överens om det. Då får det inte handla så mycket om stödområdesprinciper och annat. Vi vet ju hur det här fungerar inom EU. Det finns, mer eller mindre, olika stödformer som är sanktionerade inom systemet. Jag hoppas att det här är ett äkta intresse och att man tar det väldigt seriöst och allvarligt. Det finns andra som står på tur och vill vara med i det här, bl.a. Finland.
Herr talman! Det är seriöst och det är allvarligt. Det är ett engagemang - inte minst från min sida - som sträcker sig många år tillbaka i tiden i just den här frågan. Men seriositeten och allvaret utgår från att vi följer gällande lagstiftning. Det gäller för Sverige. Det gäller för Sandviken. Det gäller för Finland. Det är inom dessa ramar vad gäller regelverk som vi har att hålla oss. Allt annat är icke-seriöst.

Herr talman! Jag känner inte till denna artikel. Jag känner inte heller till att det har pågått någon sådan organiserad verksamhet. Allra minst förekommer det något uppdrag - specificerat eller ospecificerat - från regeringen i denna riktning. Om det i samband med Försvarsmaktens förslag till regeringen för att komma till rätta med underskotten lanseras sådana här saker, så får vi bedöma det i den situation som då kan uppkomma.

Herr talman! En sak är ju om myndigheter kommer med förslag till hur man skall kunna öka sin samverkan. Det kan ju vara konstruktiva förslag. Det kan också vara så att ekonomiska problem, budgetproblem, driver fram nya tankar. Men om det finns något av den här arten i de förslag som kommer, så kommer jag självfallet att se till att kustbevakningen och andra berörda myndigheter och organisationer ges tillfälle att yttra sig och ha synpunkter på detta. Självfallet är det en förutsättning för eventuella ställningstaganden i någon riktning.
Herr talman! Jag vill vända mig till socialminister Margot Wallström. Det är ju så att regering och riksdag har ställt sig bakom att amalgam som tandvårdsfyllning skall avvecklas. Enligt den avvecklingsplan som skall gälla skall det vara avvecklat till juli 1995 när det gäller barn och till 1997 när det gäller vuxna. Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen skulle lämna rapporter vad gäller amalgam och kvicksilver. Men trots att detta förbud finns, fungerar inte avvecklingsplanen. Min fråga är hur socialministern tänker agera för att förbudet efterlevs enligt den här avvecklingsplanen.

Herr talman! Amalgamanvändningen har ju de senaste två åren ökat från 1 000 kilo per år till 1 200 kilo per år. Detta beror mycket på att den nya taxehöjningen subventionerar amalgamet så att det blir billigare att sätta in amalgam än att sätta in kompositmaterial. Det har naturligtvis drabbat sådana som har dålig ekonomi. Man börjar sätta in amalgam i stället. Jag undrar hur man kommer att göra med detta så att man inte subventionerar amalgamet framför bl.a. kompositmaterialen.

Herr talman! Min fråga riktar sig till statsministern. Jag tänkte ta upp Österjöfrågorna, som ju blir allt viktigare. Det sker en positiv utveckling på många områden när det gäller Östersjöfrågorna. Inte minst jag, som kommer från sydöstra Sverige, märker hur det nya läget också ger oss nya möjligheter till utveckling och kontakter. Det gäller inte bara i fråga om nya marknader och handel. Det gäller också på det demokratiska området; mellan partier, mellan kommuner och mellan regioner. Förra veckan fick ju toppmötet i Visby sin efterföljare genom toppmötet i Riga. Min fråga till statsministern gäller hur statsministern bedömer resultatet av toppmötet i Riga.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret och säga att jag tycker att det känns bra med den utveckling som är på gång. Det är naturligtvis viktigt att dessa kontakter utvecklas på alla områden. Hur ser statsministern på behovet, önskvärdheten och nödvändigheten av nya toppmöten framöver? Såvitt jag förstår kan man inte läsa ut hur planen är tänkt för detta. Men jag tror att det också behövs som viktiga inslag i denna positiva utveckling framöver.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i uppskattningen av den manifestation som ägde rum här till åminnelse av förintelsen och dess offer. Min fråga gäller emellertid något helt annat, och den är riktad till jordbruksministern och gäller eländet med mjölkkvoterna. Det är ju ett elände att vi har en nationell total mjölkkvot. Det eländet har nu förstärkts av att vi har en administrativ prisbildning på dessa mjölkkvoter. Några av oss varnade för detta redan när det infördes av Socialdemokraterna och Centern, och jag tror att även Moderaterna var med på det. Vi sade att det skulle leda till felinvesteringar, orättvisor, osv. Nu har vi en mängd mjölkbönder i Norrland som vill producera mjölk men som inte kan göra det. Vi har ett antal mjölkbönder i södra Sverige som skulle vilja gå ur näringen men som inte kan göra det.
Herr talman! Låt mig först säga att det naturligtvis är den övergripande ambitionen att förändra EU:s jordbrukspolitik så att vi inte behöver dras med detta kvotsystem. Låt mig sedan säga att det nog kan finnas flera olika vägar att hantera den obalans som nu har uppstått inom ramen för vårt kvotsystem. Föra året hade vi en indelning av landet i tre regioner. Mellan de två norra regionerna fanns också denna obalans. Det fanns alltså bönder längst norrut som ville köpa kvoter, men kvoterna i den regionen räckte inte till. Och det fanns bönder i nästa region som ville sälja kvoter, men det fanns ingen där som ville köpa. Den förändring som vi gjorde då var att vi förenklade regionsystemet och därmed upphävde gränsen mellan dessa två regioner. Vi möjliggjorde därmed en förflyttning av mjölkproduktionen. Om vi skall göra på samma sätt nu är jag inte beredd att svara på i dag. Det har också att göra med det som riksdagen har lagt fast, nämligen att vi i det politiska arbetet med frågor om rör mjölkproduktionen skall ta hänsyn till hur fördelningen över hela landet ser ut. Det är klart att i belysningen av det skall vi försöka hantera även detta problem.
Herr talman! Det finns några andra intressenter i fråga om detta också, t.ex. konsumenterna. Detta leder ju till högre kostnader för mjölkproduktionen, stora orättvisor, stora förmögenhetsomfördelningar som är ganska slumpartade och felinvesteringar - en del har investerat i för stora besättningar och för stora byggnader, medan andra har gjort motsatsen. Jag tycker att det är mycket otillfredsställande att jordbruksministern inte kan ange en klar riktning i liberaliserande riktning, så att vi försöker komma ifrån de självvalda inskränkningarna i prisbildningen och möjliggör en strategi för prissättning på mjölkkvoter.
Herr talman! Alla dessa problem finns förvisso. Men de har ingenting att göra med den fråga som riksdagsledamoten ställde, eftersom detta rimligen inte kan vara i konsumenternas intresse. Konsumenterna bor ju faktiskt företrädesvis längre söderut i landet. Det är därför inte rimligen i konsumenternas intresse som det är angeläget att förskjuta mjölkproduktionen ytterligare norrut, utan det är betingat av producenternas intresse att producera mjölken i norr snarare än i söder. Att i denna krångliga administrativa fråga blanda in konsumentintresset och det mer långsiktiga perspektivet tycker jag nog inte är riktigt korrekt. Svaret på den senare frågan är fortfarande att vad vi bör göra och gör - och i fråga om detta hoppas vi få stöd från riksdagens samtliga partier - är att arbeta för en radikal reform av EU:s jordbrukspolitik. Det kommer att gagna inte bara Sveriges utan hela unionens alla konsumenter.
Herr talman! Min fråga riktas till statsministern. NUTEK har gjort en undersökning bland Sveriges företagsledare om hur de ser på möjligheten att fortsatt verka i Sverige. Var femte företagsledare bland Sveriges 500 största företag tror inte att huvudkontoret kommer att ligga kvar i Sverige om fem år. Som skäl anges dels den höga skattenivån på individer, dels svårigheten att få kompetent personal. Dessa två frågor hänger ju samman, eftersom de höga skatterna driver ut den kompetenta personalen ur Sverige.

Herr talman!
Herr talman! Detta är ett reellt problem. Om vi har så höga skatter att vi driver ut våra företag ur landet blir vi ju alla fattigare. De höga skatterna i Sverige belastar låg och medelinkomsttagarna mer än i något annat land. I andra änden driver det ut högkompetent personal och företag ur landet. Carl Bildt föreslog att vi skulle återgå till det som vi alla i denna kammare var överens om tidigare i fråga om skatterna, nämligen nivån 50-30. Kan statsministern tänka sig att vi gemensamt sätter oss ned och tittar på problemet som är reellt och försöker att återgå till åtminstone till 50-30-nivån?

När man sedan glider in i den allmänna skattedebatten är man tillbaka vid den diskussion som vi så många gånger har haft här i kammaren. Vi vet ju att det finns ett motstånd bland höga inkomsttagare mot att betala värnskatt, och det motståndet kommer att finnas kvar. Jag vet samtidigt att väldigt många tycker att vården är illa utsatt, att skolan har för dåligt med resurser och att polisen behöver mer resurser. Detta hänger ihop, och jag tror att också storföretagen fungerar bäst i en miljö där samhället i övrigt är välskött. Jag är övertygad om att man då drar till sig inte minst nya investeringar. Låt mig dessutom göra en liten reflexion. Bland de storföretagsledare som uttalade sig fanns några företrädare för banksektorn.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Bakgrunden är den att socialministern såväl muntligt i en frågestund här i kammaren som skriftligt har hävdat att den kvinnliga förvärvsfrekvensen i dag är högre än 1982, när lördagsstängt på systemet infördes. Det skulle alltså i dag finnas fler förvärvsarbetande kvinnor med behov av service på lördagarna.
De tyckte att det var lättare att bedriva företagsamhet i Sverige för fem år sedan. Det säger kanske en del om hur pass allvarligt man skall ta på den här typen av enkätundersökningar.
Jag undrar vilket statistiskt underlag som socialministern har för detta påstående. De uppgifter man får från utredningstjänsten här i riksdagen säger tvärtom att förvärvsfrekvensen bland kvinnor i dag är lägre än 1982.

Herr talman! Min fråga gällde inte alls kravet på service utan det var en faktafråga. Jag tycker att man kan kräva att en minister och ett departement skall vara noga med sådant. Att man i en spontan frågestund kan låta undslippa sig en felaktig faktauppgift har jag full förståelse för. Jag skulle inte ha tagit upp det igen, om man inte i ett berett svar från Socialdepartementet, undertecknat av ministern, hävdar samma sak. Där resoneras om service till de förvärvsarbetande, som i dag i högre grad än för 15 år sedan skulle vara kvinnor. Hävdar man detta i ett skriftligt svar som är berett på departementet, måste det väl finnas ett underlag för detta.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

Därmed är frågestunden slut. Jag tackar regeringens ledamöter för att de har velat komma hit och svara på kammarledamöternas frågor.

Herr talman! Juan Fonseca har frågat arbetsmarknadsminister Margareta Winberg om regeringen kan tänka sig att pröva en i interpellationen närmare beskriven metod att kodifiera ansökningar om anställning inom den statliga sektorn i syfte att ge personer med invandrarbakgrund ökade chanser på arbetsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den i interpellationen beskrivna metoden går i korthet ut på att anställningsansökningarna skall "kodifieras", dvs. att sökandens namn, adress och personnummer ersätts av en kod. Detta skall göras av en särskild person, som därefter skall överlämna den kodifierade ansökningen till "anställaren". Att förbättra situationen på arbetsmarknaden för människor med invandrarbakgrund ser regeringen som en av sina allra viktigaste uppgifter. Ur både sociala och ekonomiska perspektiv är det angeläget att dessa människors kompetens och kunnande tas till vara. Samhällets mångfald måste genomsyra också arbetslivet. Negativa attityder och bristande kunskaper, t.ex. hos arbetsgivare, utgör ett hinder för detta. Staten har ett särskilt ansvar som föredöme i arbetet att förändra dessa attityder. Enligt regeringens bedömning är dock Fonsecas förslag varken realistiskt eller effektivt. I vissa fall skulle det t.o.m. kunna sägas vara ett steg tillbaka och riskera att försämra situationen för människor med invandrarbakgrund. Att "kodifiera" anställningsansökningar skulle i många fall i praktiken innebära att uppgifter om sökandens etniska bakgrund skulle tas bort. Detta skulle vara liktydigt med att kapitulera inför de diskriminerande tendenser som finns i vårt land. Ett samhälle får dock aldrig bygga på att människor skall behöva förneka eller dölja sin etniska bakgrund. Vi måste i stället på alla sätt och med all kraft verka för att förändra de attityder som ligger bakom den här typen av diskriminering. Alltfler arbetsgivare inser att mångfald lönar sig, dvs. att det kan innebära fördelar för verksamheten att anställa personer med invandrarbakgrund. Även från strikt demokratisk synpunkt bör det vara viktigt för arbetsgivare att eftersträva att samhällets mångfald avspeglas på den enskilda arbetsplatsen. I detta perspektiv skulle förslaget innebära en försämring i förhållande till nu rådande situation, eftersom det skulle försvåra för arbetsgivare att finna en sådan arbetssökande med invandrarbakgrund som arbetsgivaren av dessa skäl skulle vilja anställa. Såsom jag förstår Fonsecas förslag skulle det dessutom försvåra för en arbetsgivare att ta kontakt med eventuella referenspersoner, såsom tidigare arbetsgivare och arbetskamrater, för att underrätta sig om t.ex. sökandens sociala kompetens och övriga kvalifikationer. Även detta skulle vara ett steg tillbaka. Vi måste alltså gå andra vägar. För regeringens del vill jag först peka på den dialog med landshövdingar, generaldirektörer, personalchefer och fackliga organisationer om personalrekrytering, personalstruktur och kompetensförhöjning som regeringen har påbörjat under hösten 1997 och som kommer att fortsätta under 1998. Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka resultat denna dialog kan få, men det är regeringens förhoppning och ambition att den bl.a. skall kunna bidra till en mer offensiv rekrytering med avseende på den etniska mångfalden. Låt mig också peka på det betänkande - Räkna med mångfald - som i december 1997 lades fram av utredningen om översyn av lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Förslaget, som i många avseenden innebär en skärpning av gällande lag, remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition under maj månad detta år. Det är i sammanhanget viktigt att också lära av andra länder. På svenskt initiativ kommer Europarådet därför att i mars 1998 arrangera ett internationellt expertmöte för utbyte av kunskap och erfarenheter vad gäller åtgärder för att öka den etniska mångfalden inom den offentliga sektorn.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka integrationsministern för svaret. Jag vill understryka att integrationsministern och jag är fullständigt överens om att strategin måste vara att mångfalden lönar sig. Det är ingen av oss som tvekar om detta. Låt mig också understryka att jag tror att det förslag till lag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden som ministern talar om kan hjälpa till att bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden. Det råder det heller inte någon tvekan om. Men det gäller att hitta metoder för att över huvud taget komma åt den diskriminering som finns. Jag har väldigt ödmjukt försökt att titta på en konstruktiv metod. Ministern har just nu inga konstruktiva förslag utan hänvisar till allmänna ord. Den metod som jag har försökt att peka på är en metod som används i USA. Ministern säger också själv att man kan lära sig av andra länder. Jag har tittat på metoden. Den har fungerat i vissa delar av USA. Förslaget går enkelt uttryckt ut på följande. Det är väldigt svårt för människor i Sverige med invandrarbakgrund att ens komma till någon intervju. Man skulle kunna kodifiera ansökningshandlingarna på följande sätt. Man skickar en ansökan. Ansökan tas emot någon som inte direkt är personalchefen eller anställaren. Man kodifierar samtliga papper som har med ansökan att göra, inklusive referenser. När man har samlat ihop alla ansökningar och bedömt vilka som är mest meriterade lämnar man vidare papperen till personalchefen eller den som anställer personen. Den personen kontaktar dem som man anser är mest meriterade. På detta vis skulle även kvinnor och andra komma till tals som annars över huvud taget inte skulle komma till en intervju. När intervjun så sker kommer arbetsgivaren möjligen att se att en person som har de bästa meriterna råkar vara svart. Men man har redan innan bedömt att meriterna är bra. Då återstår ett problem. Antingen säger arbetsgivaren nej till den personen därför att han är svart eller också godkänner han honom därför att han har bra meriter. Detta är ett sätt som jag i och för sig inte påstår är världens bästa sätt. Men det är trots allt ett konstruktivt sätt att komma åt den enorma diskriminering som finns. Att inte göra någonting konkret och hänvisa till allmänna ord är att på något sätt godkänna allt som pågår.
Herr talman! Juan Fonseca har tagit upp ett mycket viktigt samhällsproblem, och jag tycker att den idé han föreslår är väl värd att pröva. Den fungerar inte överallt, men i den stora statliga sektorn finns det säkert olika typer av anställningsförfaranden där detta kan prövas. Jag skall bara ge ett exempel. Jag har stött på förfarandet med blint anställningssätt för tjugo år sedan i USA. Det var ett mycket speciellt yrke, men det visar att det kan fungera för vissa yrken. Jag besökte Metropolitanoperan. Provspelningar till Metropolitanorkestern sker bakom ett tygskynke. De som spelar upp får inte ens ha skorna på sig så att man inte av stegen kan bedöma om det är en man eller kvinna. Det var ett sätt att undanröja alla misstankar om rasdiskriminering och könsdiskriminering då en av världens bästa orkestrar anställde orkestermedlemmar. Man söker andra tekniker för andra områden. Men blindhet i en del av anställningsprocessen och urvalsförfarandet tycker jag är väl värt att pröva. Vi måste prova många olika vägar för att komma åt den etniska diskrimineringen, framför allt därför att det är en kränkning av människovärdet. Men det finns också ett annat problem som jag tänkte säga något om. Diskriminering är ett allvarligt hinder för Sveriges ekonomiska utveckling. Invandringen betyder väldigt mycket. Invandringen har i svensk ekonomisk historia betytt oerhört mycket för Sveriges utveckling. Vi vet att i t.ex. Stockholms län utgör i dag de utrikes födda 43 % av egenföretagarna. Motsvarande andel av befolkningen som helhet är 18 %. Låt mig säga något som Sveriges ekonomiska historia och invandringens betydelse. Den stad vi nu befinner oss i är i stor utsträckning grundad och byggd av tyskar. Det gäller också Örebro, Västerås, Arboga, Nyköping, Kalmar, Malmö, Skanör, Falsterbo och Ystad. Göteborg är byggd av och för holländare och styrdes till en början av holländare. Det svenska bergsbruket, paradnäringen i Sveriges ekonomiska historia, byggdes upp av tyskar för att sedan vidareutvecklas av valloner från Belgien och Frankrike. Den internationella handeln på 1700-talet liksom industrialiseringen på 1800-talet kom till stor del att sätta fart tack vare invandrare från Skottland och England. I många företagsnamn märker vi det än i dag, även om vi inte tänker på det. Bokförlaget Bonniers har kommit till Sverige genom en tysk familj som invandrade via Danmark. I Berzelii park har vi näringsstället Berns, grundat av tysken Henrik Robert Berns. Där bredvid ligger konsthandeln Bukowskis, grundat av den polske flyktingen Henryk Bukowski. Vi kan gå till chokladbranschen. En gång Malmös största industri, Mazettis chokladfabrik, grundades av dansken Emil Mazetti Nilsen. I Ljungsbro grundade schweizaren Nutin Cloetta chokladfabrik. Även Marabou kommer utrikes ifrån. Det var inte några som hette Marabou, utan familjen Trone-Holst från Norge. Zoegas kaffe i Helsingborg har kommit till Sverige genom en italiensk familj som invandrat via Brasilien. Det var tjecken Herbert Felix som startade ättikskonservering i Eslöv. Det var indiern Dr Indandendra Das Gupta som lyckades omvandla skånska ättiksfabriken till ett världsledande kemiföretag som i dag heter Perstorp. Låt mig ta det sista exemplet, som kanske ligger invandrarministern särskilt varmt om hjärtat. Jag tog med mig ett redskap från min verktygslåda hemma. Det är en skiftnyckel från BAHCO med några år på nacken. Det kanske är verktygsmakaren Blomberg som själv har tillverkat den. Jag kanske skulle be om en dedikation efteråt. Det intressanta med BAHCO, B.A. Hjort och co. är vem denne Bernt Hjort var. Det var en invandrare från Finland född i Åbo. Han kommersialiserade den svenska uppfinningen skiftnyckeln och han kommersialiserade också primusköket. Det är ytterligare ett exempel på invandrarföretagare. Herr talman! Jag vill sammanfatta med att säga att invandringen i Sverige inte främst är något problem. Det är inte något annat, det är inte något främmande, och det är inte något nytt. Invandrare har i årtusenden präglat Sverige och svensk kultur. Leif Blomberg hade inte kunnat bli invandrarminister utan invandrare. Leif Blomberg hade inte heller kunnat bli verkstygsmakare utan att invandraren B.A. Hjort hade grundat BAHCO.
Herr talman, statsrådet och deltagare i interpellationsdebatten! Också jag tycker att detta är en oerhört viktig fråga och att mångfald ute i näringslivet och på våra arbetsplatser alltid lönar sig. Men jag skulle vilja vidga perspektivet litet och inte bara låta debatten handla om huruvida man är svarthårig eller inte. I Sverige liksom i alla andra länder har vi under senare år sett en påtaglig ökning av antalet företag som ägs eller drivs av invandrare. År 1994 uppskattades det totala antalet sådana företag till drygt 54 000 i Sverige, vilket utgjorde ungefär 14 % av den totala företagsstocken. Andelen ökar också hela tiden. År 17 % invandrare. Företagen återfinns framför allt inom tjänstenäringarna. Företag som drivs av invandrare spelar i dag en jätteviktig roll på den svenska arbetsmarknaden. Invandrarföretag beräknas ha sysselsatt över 190 000 personer år 1994, vilket betyder att de svarar för nästan 14 % av alla anställda i de små och medelstora företagen, eller 9 % av alla anställda i det privata näringslivet. Invandrarföretagens betydelse skall ses i ljuset av att det totala antalet sysselsatta i industrin och den offentliga sektorn har minskat drastiskt under senare år. Denna strukturomvandling har medfört att många invandrare har friställts. Det minskade utrymmet på arbetsmarknaden har drabbat många, men personer med invandrarbakgrund har drabbats särskilt hårt. Den öppna arbetslösheten bland utomnordiska medborgare var i början av år 1995 ca 28 %, medan motsvarande tal för svenska medborgare var drygt 8 %. För vissa utomeuropeiska nationaliteter var arbetslösheten så hög som över 40 %. Men vi måste se att detta har en väldigt stark koppling till arbetslösheten i stort. Invandrarna var ofta de som fick lämna arbetslivet. Den största nyttan vi kan göra för att förändra den här situationen är ju att fortsätta att bekämpa arbetslösheten. Att starta egna företag tror jag ofta har varit den enda möjligheten för många invandrare att få en fast anställning. Eget företagande är kanske enda vägen att komma in i det svenska samhället och skapa sig en egen inkomst. Det finns få undersökningar om dessa invandrarföretag, men jag har läst Invandrarföretagare i Uppsala - en värdefull resurs. Det är en utredning som är gjord av Ali Najib. Han påvisar att man möter samma diskriminerande företeelser i invandrarföretag som man ofta möter i företag ägda och ledda av svenskar. Man måste ta med hela företagandet i bilden och se att man hittar attityden till och oförståelsen inför människor med en annan etnisk tillhörighet både bland invandrarägda och svenskägda företag. Kanske skulle man på något sätt kunna skapa en dialog mellan företagarna. Man skulle kunna låta dem som jobbar på en sorts företag praktisera i en annan sorts företag och skapa ett nätverk för att överbrygga rädslan. Jag vill understryka att man måste se på detta i ett helhetsperspektiv, eftersom det inte bara rör en liten del av näringslivet utan även den stora del företag som växer, nämligen invandrarföretagen.
Herr talman! Vi fyra som diskuterar den här frågan verkar vara rörande överens om att mångfald innebär möjligheter och lönar sig. Det är väldigt viktigt att vi är överens, därför att då kan vi med öppna ögon gå in och se hur vi på bästa sätt kan ta till vara denna samhällets mångfald. I dag lever vi i ett samhälle som är präglat av en vi-och-de-mentalitet. Det är förödande att se varandra som vi och de i kollektiv. Vi måste alltså se varandra som subjekt och som ett vi i samhället. Vi måste skapa förutsättningar för alla att kunna leva på lika villkor och bli lika behandlade i det svenska samhället även om vi råkar vara olika till det yttre och det inre. Där olikheter möts i ett samhället - det kan vara i politiken eller på arbetsplatsen - skapas en kreativitet och idéer föds. Det kan också skapa motsättningar som kräver sin lösning, och ur det växer någonting nytt fram. Det är viktigt att vi har de insikterna. Det förekommer dessvärre ganska mycket av diskriminering också i det svenska samhället i olika avseenden, inte minst på arbetsmarknaden. Den internationella arbetsorganisationen har i ett antal länder försökt få ett grepp om den här frågan, och man har konstaterat att runt en tredjedel av människorna som inte är födda i respektive land känner sig diskriminerade och har blivit utsatta för diskriminering vid olika tillfällen. Olika undersökningar gjorda i Sverige pekar på att det ser ungefär likadant ut här. Alltså har vi gemensamt ett stort problem i samhället och för enskilda individer. Min uppfattning om det förslag som Juan Fonseca har tagit fram är att det inte är något bra förslag. Det är ingen bra metod, utan vi måste hitta andra vägar. Juan Fonseca menar att allt jag säger bara är löst prat, att det inte finns något konkret i det, men att han verkligen har något att komma med. Det är egendomligt att Juan Fonseca mot bättre vetande ägnar sig åt en sådan diskussion. Han vet att vi har lagt fram förslag till en ny lagstiftning som inte bara ser till om man finns med vid anställningstillfället utan till om man finns med i rekryteringsprocessen. Har du sökt skall du också bli föremål för en intervju om du har kvalifikationer för att kunna få jobbet. Sker inte det, bryter arbetsgivaren mot lagen. Det är alltså en kraftig framflyttning av lagstiftningen för att kunna ge individen bättre förutsättningar att komma till en position där ett möte kan åstadkommas med arbetsgivaren för ett tilltänkt jobb. Vi har i det här landet under årtionden jobbat med jämställdhet mellan könen. Vi har mycket att lära av det när det gäller mångfaldens Sverige. Vi bör ta de metoderna till oss och i allt väsentligt jobba som vi gör i jämställdhetsfrågorna: skapa opinion, förändra attityder och beteenden. Det är vad det handlar om - att långsiktigt få människor att ändra inställning. Den dagen vi för att få en bra utveckling avkodifierar människornas identitet och skall anställa någon utan att ha setts öga mot öga vid en anställningsintervju eller på annat sätt kunnat bedöma den sociala kompetensen så har vi också gömt undan problemet. Vi har inte förändrat någonting, och det viktiga är att förändra synsättet på andra människor, även om man inte alltid är lika. Vi måste se fördelarna i det. Det är otroligt viktigt att vi inte kapitulerar inför de problem vi har i samhället utan i stället mobiliserar alla de goda krafter som trots allt finns. Det finns goda krafter. Vi jobbar frenetiskt med staten som förebild i syfte att påverka cheferna i deras rekryteringsprocesser. Inom Telia börjar det hända saker, liksom inom Roxtec och Ericsson Software i Blekinge och en rad andra företag. Man har börjat se detta. Det har börjat röra sig. Det är den processen vi skall "pusha på" allt vad vi kan, så att alla goda krafter kan enas.
Herr talman! Återigen är ministern och jag fullständigt överens i den allmänna retoriken. Men vi har ett konkret problem i Sverige: Råkar du vara svart får du inte ens komma på en intervju någonstans, vare sig inom den offentliga sektorn eller inom den privata sektorn. Jag träffade minst hundra sådana människor före jul, en del inflyttade och en del födda här. Därför gäller det att hitta metoder som kan leda till att de människorna åtminstone kan komma till en intervju. Leif Blomberg kan avfärda förslaget som jag presenterat, men jag tycker att det är bättre att i konstruktiva termer diskutera vilka metoder man kan använda sig av för att uppnå ett Sverige som över huvud taget inte diskriminerar människor som ser konstiga ut, som jag själv. Med all respekt för ministern tycker jag att det är beklämmande att höra att det förslag jag lägger fram på något sätt skulle försämra det nuvarande läget. Jag ställer mig frågan hur det skulle kunna bli sämre om de människor som inte ens kommer till intervju faktiskt skulle göra det på grund av att man bedömde deras meriter och inte deras hudfärg. Det är själva frågan i den här debatten. Man kan säga att Fonsecas förslag inte är riktigt genomtänkt, och det kan jag hålla med om. Men att påstå att det skulle vara att kapitulera inför diskriminerande krafter eller att det skulle försämra det nuvarande läget på arbetsmarknaden för svarta är väldigt hårda ord. Däremot förväntar jag mig att vi kan diskutera andra typer av metoder som kan leda till att dessa människor åtminstone kallas till intervju, Leif Blomberg. Så sker inte i dag i Sverige - tyvärr. Jag skulle vara den gladaste personen av alla om jag inte behövde ta upp den här typen av frågor, men dessa människor kallas inte till intervju. Hur skall vi göra för att komma dit? Den lag Leif Blomberg talade om kommer möjligen att läggas fram för riksdagen den 1 januari 1999. Och vad skall vi göra fram till dess? Vilka metoder skall vi diskutera? Jag är beredd att diskutera positiva, konstruktiva metoder så att svarthåriga människor åtminstone kan komma till en intervju.
Herr talman! Det finns, som invandrarministern underströk, en bred enighet i den här frågan, och det är ett ämne som lämpar sig bättre för ett lågmält, resonerande samtal än för försök att ta partipolitiska poänger. Men det är också ett svårt problem. Många olika faktorer bidrar till att många människor - det svarthåriga Sverige, för att använda Juan Fonsecas träffande uttryck - behandlas illa i Sverige. Det beror ibland på rasism och renodlade fördomar, men ibland beror det på rädsla och osäkerhet. Det finns visserligen, som statsrådet säger, många skäl som talar för en etnisk blandning och en etnisk mångfald därför att det stimulerar kreativiteten. Men det finns också en seriös debatt som hävdar att kulturkompetensen gör att människor med en annan kulturell bakgrund kan ha svårare att göra sig gällande i vissa avseenden på en modern arbetsmarknad. Det är också ett problem som vi måste ta med i beräkningen. Jag tror att en lagstiftning är bra och nödvändig. Jag tror att vi kan gå längre med den än vi gör i dag, och jag ser fram emot de förslag som ministern skall komma med. Men jag tror aldrig att vi kan förvandla alla anställningsförfaranden på den svenska arbetsmarknaden till en renodlad rättsprocess där alla, oavsett kön och etnisk bakgrund, kan räkna med att i domstolsmässig mening bli opartiskt behandlade. Det kommer att finnas, och det måste finnas, subjektiva moment i anställningsförfarandena. Därför tror jag att det är bra att prova många olika metoder. Vi kan diskutera hur stor den statliga sektorn skall vara. Men nu är den tämligen stor och tämligen varierad. Därför tycker jag att vi som arbetsgivare för hela denna stora sektor skall använda instrumentet och på några ställen och i några moment prova olika typer av anställningsförfaranden för att se om detta leder vägen fram. Det finns ingen som sitter inne med en färdig och perfekt lösning. Det kommer inte att finnas några sådana lösningar. Låt oss ta Juan Fonsecas förslag på allvar, och låt oss prova det någonstans i den statliga sektorn!
Herr talman! Som jag sade inledningsvis tror jag att det största problemet är attityder. Ett sätt att förändra attityder är att föra debatten här i kammaren, ute och hemma. Jag kommer från småföretagarbygder, där vi länge var ganska förskonade från den här typen av problem - inte för att vi var godare eller hade bättre attityder än någon annanstans i landet, utan därför att vi hade tämligen gott om arbete. Vi hade olika typer av arbeten och arbeten som det var lätt att komma in i. I dag har vi också en del av de här problemen. De har alltså en väldigt stark koppling till tillgången på arbete. Men detta ursäktar inte att man blir förfördelad därför att man är den man är - att man kommer från något annat land och har ett annat ursprung. Det är att misshushålla med resurser. Sverige är nämligen ett exportberoende land. Vi behöver de kunskaper som många av våra invandrare har. Vi saknar ofta språkkunniga människor i tillräcklig omfattning och människor med kulturkompetens som vi behöver för att kunna exportera och knyta företagskontakter. Jag tror att vi alla skulle vara gynnade om vi bättre tog till vara varandras kompetens. Detta gäller i både svenskledda och invandrarledda företag. Det är viktigt att understryka att dessa attityder finns överallt i vårt samhälle. De är inte undantagna från någon del av vårt näringsliv. De kan finnas i olika stor utsträckning, men de finns där. Skall vi förändra attityderna gäller det att plocka fram de goda exemplen och påvisa vad man kan vinna genom detta. Man kanske kan använda sig av det exempel som jag nämnde i mitt förra inlägg, nämligen att man låter människor på en arbetsplats prya och byta arbetsuppgifter med varandra när man är överens om detta. Man skall försöka bryta mönstren genom extrainsatser.
Herr talman! Carina Hägg talar mycket om företagande och småföretagande. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Det är just därför regeringen helt nyligen också har tillsatt den sedan länge annonserade utredning som skall försöka analysera och identifiera huruvida det är större problem att starta och driva företag för en person med invandrarbakgrund än för en svensk. Behandlas man olika? I så fall - på vilket sätt? Om det är så - vad gör vi åt det? Denna utredning börjar nu sitt arbete. Utredaren är Björn Eriksson, landshövding i Östergötland. Han har till sitt förfogande en rad experter och sakkunniga, och verksamheten skall dras i gång. Jag ser fram emot att få de här mycket svåra frågorna belysta. I den mån man skiljer ut folk beroende på etnisk bakgrund och behandlar människor som kommer någon annanstans ifrån på ett sämre sätt måste det rättas till. Det är viktigt både för dem som vill driva företag och för vårt samhälle. Det är också en demokratifråga. Vi förstår att det finns ett visst intresse också i bankvärlden och i andra finansinstitut av denna fråga. Bara utredningen blivit tillsatt och allt var klart visade det sig finnas ett väsentligt större intresse för de här frågorna. Jag hoppas att vi nu tänt lyset för detta, och att vi kan fortsätta in i framtiden på ett sätt som gör det mindre svårt för människor att åstadkomma det de vill som entreprenörer. Man kan fundera litet över vilken kompetens många företag efterfrågar hos dem de vill anställa. När jag har varit ute och besökt företag har jag träffat ett antal företagare som vill ha kulturkompetens. De behöver detta därför att de skall expandera i Polen, i Kina eller i andra delar av världen. De vill ha en person som lever och bor i det här landet, som kan tala landets språk men som också känner till hur det är där. Hur är koderna? Hur uppför jag mig? Hur skall arbetsgivaren få veta detta utan att den som skall börja på ett sådant företag avslöjar sin identitet och sitt etniska ursprung? Om man går fram till arbetsgivaren helt avkodifierad och identitetslös kan arbetsgivaren aldrig få efterfråga den han vill, eftersom han inte får träffa den personen. Detta är en grop som man ramlar ned i omedelbart. Sedan har vi den sociala kompetensen. Hur vet jag att personen i fråga kan passa in bland de andra anställda i företaget? Hur kan jag se den sociala kompetensen utan att få prata med vederbörande? Den står ju inte på papperet. Där står bara de formella meriterna. Hur kan man ta referenser, som så ofta sker? Det är väldigt vanligt. Hur skall man göra det om man inte kan tala om vem man frågar om? Kan man inte tala om det kan ingen svara på ens fråga. Man tar alltså bort en väsentlig del i rekryteringsprocessen. Dessutom finns det ett tredje skäl mot detta, nämligen att man tar bort sig själv ur bilden. Man förnekar sitt ursprung och sin hudfärg och går fram som ett nummer som någon har hittat på med en förteckning av betyg från utbildningar osv. Det är ganska orimligt att tro att individen skulle tycka att detta är bra. Det är ännu orimligare att tro att en arbetsgivare skulle gå in i en sådan process och tycka att det var ett bra sätt att rekrytera människor. Upp med ögonen! Det är det vi måste göra. Lagen om etnisk diskriminering kommer att visa att man på den här vägen kan skapa förutsättningar för att komma i fråga för en intervju och ett möte. När jag möter - vilket jag gör, Juan Fonseca - många människor med invandrarbakgrund är mötena otroligt berikande. Fördomarna försvinner, och man ser klart. Den dagen vi inte ger oss i kast med det här problemet kommer vi aldrig att lösa diskrimineringsproblemen i det här landet. Vi får inte gömma problemen. Upp med dem på bordet, och ta tag i dem!
Herr talman! Problemet är omfattande. Vi behöver inte vara oense om att det är otroligt omfattande. Det finns på bordet. Vi diskuterar faktiskt ett omfattande problem som landet Sverige är drabbat av. Mitt förslag bygger på frivillighet, och på att man i ett företag inom den offentliga sektorn t.ex. inte riktar sig till en viss kategori av människor, utan behöver en bred kategori. Där skulle man kunna titta på just metoden att kodifiera dem som i dag över huvud taget inte kan komma till någon intervju. Om ett företag behöver kulturkompetens från Polen skall det självfallet rikta sig till dem som är födda i Polen, som bor i Sverige och som kan göra en insats i Polen. Det är ju självklart. Men de andra, som inte är polacker, eller som vill söka jobb i Sverige men som inte ens kommer till intervju - vad gör ministern med dem? Det är det stora problemet. I övrigt är vi fullständigt överens. Det handlar om kampen mot diskriminering, kampen mot rasism och mot alla onda krafter som över huvud taget finns. Men det gäller återigen att hitta metoder för att komma dit. Lagen som sådan kommer naturligtvis att förbjuda diskrimineringen. Men det gäller att hitta tusentals olika metoder så att människor med invandrarbakgrund över huvud taget kan komma till en intervju. Ministern talar om referenser. Jag skall berätta om poängen med mitt förslag, som ministern kanske inte riktigt har förstått. En person tar emot ansökningarna, referenserna och allt. Men anställaren tar inte emot alla papper, utan bara vissa koder och nummer. Men den person som har tagit emot ansökningshandlingarna vet vilka referenser personen i fråga har. Poängen med detta är att den som anställer direkt inte vet vem personen i fråga är och vilken hudfärg han har. När personen kommer dit möter anställaren en person som är svart.
Herr talman! Jag tycker att det är välgörande att få diskutera den här frågan med tre personer. Det är inte vanligt. Någon gång har Juan Fonseca och jag diskuterat det här med någon annan, men i dag är det tre. Kan vi hålla den här takten framöver blir vi fler och fler. Snart fyller vi den här salongen med människor som är intresserade av integration och hur vi skall lösa våra gemensamma problem i landet för att skapa ett vi-samhälle av det vi-och-de-samhälle som vi lever i. Då kan vi lösa diskrimineringsproblemen. Jag tycker att det är bra att Juan Fonseca tar upp frågor till debatt och diskussion. Sedan kan man ha olika uppfattningar om dem - inte om grundproblemet utan om själva metoden för att försöka lösa problemet. Jag delar inte Juan Fonsecas uppfattning i den här frågan. Jag tror inte på metoden. Med min erfarenhet från industrin - jag har jobbat fackligt i många Herrans år - tror jag inte att det går att hitta arbetsgivare som gärna anställer folk anonymt för att sedan se vad man får. Det här är inget lotteri. Det är viktigare än så. Den dagen när vi har en öppen och ärlig debatt och dialog i samhället kommer arbetsgivarna se fördelarna med en person som Juan Fonseca från Colombia, människor från Afrika, Asien och andra delar av världen. Vi har 155 nationaliteter i det här landet. Det är en enorm rikedom som vi har att ta vara på i vårt land, i mångfaldens Sverige. Jag tror att vi skall vara öppna för detta. Jag tycker att det är viktigt att man stolt kan bära att man är färgad, och man skall kräva rätten att få bli behandlad som alla andra. Där skall samhället ställa upp, jag som minister, regeringen, riksdagen och alla människor ute i samhället. Vi skall ta ansvar för att föra dialogen och debatten och genom detta påverka människors attityder. Där sitter problemet, och inte minst i huvudet på många beslutsfattare som inte vågar möta olikheter och inte kan acceptera dem. De är rädda för dem och tänker: Vad skall kunderna säga? Det är detta vi måste påverka. Det är också min drivkraft när vi pratar om staten som förebild. Det gäller att påverka cheferna, förändra rekryteringsfilosofin, se fördelarna, öppna ögonen. Då går vi en bättre framtid till mötes. Vi kanske kan få ett vi-samhälle ändå. Det är min långsiktiga ambition.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att förverkliga ett yttre godsspår runt Malmö. Bakgrunden till frågan är att det i en debatt i kammaren om Citytunneln i Malmö har hävdats att planeringen av ett yttre godsspår runt staden borde tidigareläggas trots att det står klart att resurser saknas. Syftet skulle vara att ytterligare minska störningarna från tågtrafiken längs den befintliga Kontinentalbanan. Riksdagen beslutade den 5 november 1997 om att ge regeringen de bemyndiganden som krävs för att Citytunneln skall kunna byggas för persontågstrafiken mellan Malmö och Ystad, Trelleborg och Köpenhamn. Det finns en rad skäl för att bygga Citytunneln i Malmö. Sten Anderssons fråga i dag gäller förhållandena längs Kontinentalbanan. Förhållandena kring Kontinentalbanan var en viktig utgångspunkt för regeringens ställningstagande om nattetid genom olika bullerdämpande åtgärder. Det innebär att störningarna ligger som högst 5 dB över riktvärdet. Samtidigt beräknas dock antalet tåg på banan att öka till drygt 200 per dygn. När Citytunneln står färdig kommer Kontinentalbanan att avlastas så att antalet tåg blir ca 80 per dygn. Situationen kommer då på grund av de omfattande bullerdämpande åtgärderna att vara långt bättre än i dag. På sikt måste dock en från miljösynpunkt godtagbar lösning uppnås. Målsättningen bör vara att inga boende längs Kontinentalbanan i sin bostad har buller från järnvägen som överskrider riktvärdet. SVEDAB och Banverket skall därför inom två år efter att Citytunneln tagits i drift, eller senast den 31 december 2007 redovisa den då aktuella bullersituationen och möjligheterna att minska bullret vid Kontinentalbanan ytterligare. Först när denna redovisning föreligger kan vi ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella. Mitt svar på Sten Anderssons fråga är därför att regeringen redan har fattat beslut om att begränsa bullret längs Kontinentalbanan. Regeringen anser inte att ytterligare åtgärder behövs i nuläget.
Herr talman! Jag tackar för svaret. När beslutet om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn äntligen kom var det ytterst positivt. Men vi visste ju samtidigt om att ett sådant stort bygge innebär både kort och långsiktiga problem. Ett av dem är trafiken längs Kontinentalbanan. Den kommer att minskas något när Citytunneln blir färdig om ett antal år. Men tills dess kommer en mycket stor trafik att gå på Kontinentalbanan. Vissa delar av den skär rakt igenom tätbefolkade delar av Malmö. Detta kommer att upplevas som ett stort problem av många människor. I den här debatten har det också talats om att man kanske skulle bygga ett yttre godsspår för att helt få bort det här problemet framför allt när det gäller godstrafiken. Nu fattade riksdagen ett beslut i fjol, som statsrådet sade. Där var majoriteten överens om hur vi skulle hantera den här frågan. Det innebär i praktiken att det kortsiktigt inte finns några medel avsatta till byggandet av ett yttre godsspår. Problemet är att man har gett något olika besked till malmöborna. Jag tycker att det är ärligt att tala om att detta inte prioriteras eller att det inte finns pengar, i stället för att inbilla folk att detta kanske kan fixas litet tidigare än vad som är tänkt. Godsspåret kommer att dröja. Banverket prioriterar det inte. Man kommer att prioritera Citytunneln och Botniabanan. Det är en bana som jag inte förstår att man skall prioritera. Det måste vara ett av de sämst ekonomiskt kalkylerade byggen som vi har åstadkommit inom svensk järnvägspolitik. Däremot kan man åtgärda Kontinentalbanans negativa effekter. Den går i dag så att vissa villaägare praktiskt taget har banan i knät. Det har man löst med enorma bullerplank. Men det finns andra områden där detta inte har kunnat lösas. Statsrådet säger själv också att man i dag överskrider gällande gränsvärden för buller. Enligt de senaste planerna från Banverket prioriterar man inte Västkustbanan. Detta kommer att innebära enkelspår på vissa delar. Anser statsrådet att Västkustbanan kommer att leva upp till det som riksdagen har beslutat när den kommer att stå fullt färdig? Blir den inte färdig med dubbelspår hela vägen kommer järnvägen att få det mycket besvärligt att konkurrera med lastbilstrafiken. Om man skall gå vidare via Malmö till Trelleborg är det också viktigt att vi får bygga banan helt och fullt från Göteborg ned till

Herr talman! Sten Andersson ställde frågan: Vad avser regeringen att göra för att förverkliga ett yttre godsspår runt Malmö? Svaret på frågan var sannerligen mediokert. Kommunikationsministern gör det mycket enkelt för sig. Det handlar inte bara om att vidta bullerdämpande åtgärder. Det handlar om så mycket mer. I de flesta diskussioner om transporter har fokus satts på effektivare och bättre persontransporter, vilket i sig är vällovligt och viktigt. Men godstrafikens problem har glömts bort. Jag konstaterar tyvärr att frågeställningen som rör den omfattande genomgångstrafiken av gods i Skåne inte har beaktats i nämnvärd omfattning i Banverkets aktuella förslag till stomnätsplan. I den föreliggande planen har inte några långsiktiga lösningar för godstransporter och ett yttre godsspår presenterats. Det är därför jag tar tillfället i akt att här bredda diskussionen och kort beskriva den situation som råder i Skåne. Specifikt tar jag upp synpunkter på Kontinentalbanan och yttre godsspåret. Min förhoppning är att det här kan få kommunikationsministern att agera lika kraftfullt som i frågan om Citytunnelns byggande. Jag utgår från att statsrådet känner väl till trafiksituationen i framför allt sydvästra Skåne. Den är komplicerad och hårt ansträngd. Omkring 70 % av landets import och exportgods passerar Skåne, vilket orsakar kapacitets och miljöproblem. Trots denna för nationen viktiga fråga, landets kanske viktigaste transportfråga, saknas fortfarande ett helhetsperspektiv och en tillräckligt djup analys av konsekvenserna om ingenting görs. Detta har lett till en berättigad oro i regionen. Det finns skäl att tro att godsstråken i Skåne inte kommer att räcka till. Sedan Dan-Link Helsingborg-Köpenhamn lagts ned, som förutsatts, och då Öresundsbron står klar för trafik skall all godstrafik på järnväg genom Skåne till kontinenten, inklusive trafiken till och från Trelleborgs och Ystads hamnar, passera via Malmö rangerbangård och Kontinentalbanan. Situationen kan snabbt bli ohållbar i de bostadsområden i Malmö som ligger nära Kontinentalbanan. Även om den upprustning som nu sker på denna del av banan löser vissa problem, kvarstår fortfarande frågor om otillräcklig kapacitet, buller och farligt-gods-olyckor. Det viktiga är enligt min mening att ha helhetsbilden klar, så att samhällsmotiverade projekt, i det här fallet en långsiktig lösning för godstrafiken genom Skåne, verkligen realiseras. Även om det finns olika uppfattningar mellan kommunerna i Skåne om i vilken ordning eller i vilka etapper ett yttre godsspår bör byggas ut framstår det för mig som om det är delen öster och söder om Malmö som bör komma först.

Herr talman! Som Inga Berggren sade är inte frågan om Kontinentalbanan ett isolerat problem för just Malmöområdet, utan det har att göra med hela den komplicerade trafiksituationen i Skåne. Trafiksituationen är mycket besvärlig beroende på att vi har ett stort kollektivtrafikresande, men också att vi har ett stort utflöde av export och inflöde när det gäller import av gods via Skåne till Sverige som helhet. Som Inga Berggren nämnde räknar man med att ungefär 70 % av exportgodset och kanske lika mycket av importgodset passerar Skåne. Det är alltså en mycket komplicerad trafiksituation. Nu får vi när det gäller kollektivtrafiken en tillfredsställande lösning genom att Citytunneln byggs. Det kommer att medverka till både bättre miljömässiga lösningar längs Kontinentalbanan och skapa förutsättningar för en kraftig utökning av den regionala spårbundna kollektivtrafiken. Det är glädjande att regeringen har medverkat på ett positivt sätt till det initiativet. Jag menar dock att man nu måste ta itu med den andra frågan, nämligen hur vi skall klara godstrafiken i Skåne. Då är det yttre godsspåret en nödvändig lösning. Det är nödvändigt för att permanent lösa miljöproblemen i Malmö när det gäller godstrafiken. Men det är också nödvändigt för att lösa problemen med transporter av gods genom regionen som helhet. Jag är övertygad om att den frågan inte kan vänta till långt in på nästa århundrade. Vi måste redan nu söka en lösning, så att vi snabbt kan komma fram till att bygga det yttre godsspåret. Jag är inte riktigt till freds med kommunikationsministerns svar, men det är en skrivning i svaret som jag tycker ändå ger litet hopp inför framtiden. Det är när kommunikationsministern säger: På sikt måste dock en från miljösynpunkt godtagbar lösning uppnås. Den lösningen är ett yttre godsspår. Det är angeläget att vi snabbt når resultat i den frågan.

Herr talman! Väldigt mycket av exporten och importen går genom tratten Skåne. Det kan vi vara överens om. Det finns många orter i landet som gärna skulle se att man löste problemet genom att se till att mer av godset skeppades ut andra vägar. Det kan man ibland tänka på. Eftersom det nu är så stora problem i Skåne kanske man också skall fördela godset över litet andra delar av Sverige. Men det löser naturligtvis inte problemen, vare sig akut eller ens långsiktigt. Eftersom Sveriges geografi ser ut som den gör måste väldigt många transporter gå den här vägen. När vi då ser på problemen runt Kontinentalbanan och både Sten Andersson och Inga Berggren säger att vi omedelbart måste förverkliga yttre godsspåret kan man fundera över hur de i så fall tänkt finansiera detta. När beslutet om Citytunneln fattades i november månad fanns det såvitt jag kan påminna mig inga reservationer från Moderata samlingspartiet om ytterligare medel, inte heller när riksdagen fattade beslut om den totala infrastrukturplanen. I och för sig är det inte så seriöst att komma några månader efter och säga att vi omedelbart skall lösa de här problemen med nya investeringar. Sedan säger Inga Berggren att vi inte satsar på godset. Men Sveriges riksdag har faktiskt fattat ett beslut om en ordentlig satsning på gods på järnväg, med ordentliga prioriteringar av bärighet på nya banor. Men det handlar om hela landet. Jag påstår att Sveriges riksdag faktiskt visade gott prov på helhetsperspektiv när man antog infrastrukturplanen. Järnvägarna går inte bara runt Malmö, utan de behövs i flera delar av Sverige. Det är många orter som har liknande problem som de som Malmö har, utan att förringa Malmös problem, inte minst på miljöområdet. Jag vill poängtera att Citytunneln men också de bulleråtgärder som man vidtar löser en del av problemen för de boende utmed Kontinentalbanan. Det är inte enbart byggandet av Citytunneln utan det är också stora investeringar i bulleråtgärder som ger resultat. Det är viktigt att komma ihåg. När det gäller fördelningen av de investeringspengar som nu föreslås satsas det såvitt jag förstår i Banverkets stomnätsplan en hel del pengar på just Skåne, inte mindre än en sjättedel. Jag tycker att det är litet orättvist att säga att man har glömt bort den här landsändan. Däremot har inte vi i regeringen fått in de här förslagen officiellt ännu, utan vi går på hörsägen, som så många andra gör. Först längre fram i vår kommer vi att ta ställning till hela stomnätsplanen. Jag kan garantera att vi kommer att följa de rekommendationer som riksdagen har lämnat på det här området, dvs. att ha ett brett helhetsperspektiv.
Herr talman! Statsrådet har en något egendomlig debatteknik. Hon ställer mig till svars för saker och ting som jag aldrig har påstått. Jag har aldrig sagt - och det kan man läsa i protokollet - att frågan om godsspåret skall lösas nu. Jag betonade att majoriteten var överens om att det inte finns pengar i nuläget. Sedan skulle alla partier som står bakom beslutet stå för det och inte säga en sak i Stockholm och en annan sak i Malmö. Jag har aldrig krävt att det yttre godsspåret skall börja byggas i morgon. Det måste vara en fantasiprodukt från statsrådets sida. Är det ett förtäckt hot att andra kan vilja ha den godsmängd som i dag passerar Skåne? Så företagen har tyckt att det är en rimlig och vettig, den billigaste och ekonomiska vägen? Jag uppfattade att statsrådet sade detta i början och slutet av sitt anförande. Det är en egendomlig attityd. Sedan var det Västkustbanan. Man säger att den hårdaste kritiken mot att den inte har blivit färdigbyggd kommer icke från Malmö och Skåne utan från Halland. Där är de mycket oroliga över att stora delar av banan, där alla trodde att det skulle bli dubbelspår, icke kommer att få dubbelspår. Det blir enkelspår - med de problem som det kommer att innebära. Herr talman! Jag vill beskriva de problem som finns för dem som bor längs banan i Malmö. På det dubbla avståndet mellan där jag står här i kammaren och där talmannen sitter på podiet dundrar ett stort godståg förbi de boende - och det är på natten. Det kan inte vara vare sig psykiskt eller fysiskt tillfredsställande att bo så. Vi måste försöka lösa problemen. Sänkt hastighet borde fysiskt innebära lägre buller. Lägg inte ord i min mun som jag aldrig sagt. Det går att bevisa genom att läsa det protokoll som publiceras i morgon.
Herr talman! Fru statsråd! Det är väl att märka att jag sade att det är angeläget att frågan om godstransporter genom Skåne får en snar lösning. Det är en viktig fråga. Jag vill lyfta fram den med anledning av att Banverket i den aktuella stomnätsplanen inte har med det yttre godsspåret. Regeringen skall i sin helhetsanalys ta hänsyn till vad som sägs från talarstolen i Sveriges riksdag. Många kommuner i Skåne har under lång tid på ett praktiskt sätt arbetat med infrastruktur och transportfrågor. I kommunerna finns stora erfarenheter, liksom näringslivet har erfarenheter och vill ingå i en diskussion om den nationella planeringen och analysen av främst godstransporter. Detta skall tas till vara bättre.

Det är angeläget att få en långsiktig, hållbar lösning på problemen med godstransporter i Skåne.
Fru talman! Det är väl ingen som påstår, kommunikationsministern, att regeringen har glömt bort Skåne i fråga om infrastruktursatsningar. Öresundsbron och Citytunneln är tydliga belägg på en kraftfull satsning på infrastruktur i regionen. Vi har velat ta fram i debatten - och kommer att göra i kommande debatter - nödvändigheten av att ta ett helhetsgrepp även på problemen med godstransporter i Skåne. Enligt utgångspunkterna i regionen är det nödvändigt med en satsning på det yttre godsspåret. De partier som står bakom beslutet om Citytunneln var naturligtvis medvetna om att det inom ramen för nuvarande resurser inte var möjligt att också prioritera det yttre godsspåret. Men det här är inte sista gången riksdagen fattar beslut om infrastruktur. Det kommer ju nya beslut om infrastruktur. Jag vill att kommunikationsministern och regeringen har med frågan om det yttre godsspåret i övervägandena. Om vi skall få rätsida på problemen med expanderande godstransporter på järnväg genom Skåne, som både kommunikationsministern och majoriteten i kammaren vill ha, är det också nödvändigt att lösa problemen.
Fru talman! Jag är glad över, Lars-Erik Lövdén, att regeringen inte skall bli anklagad för att ha glömt bort Skåne. Det skulle låta litet märkligt. Regeringen har inte ens glömt det yttre godsspåret. Det är naturligtvis en viktig del i den fortsatta diskussionen som måste föras med intressenterna - inte minst transportköparna - om hur problemen i södra Sverige skall lösas. Den stomnätsplan som regeringen skall anta i vår löper på tio år. Men den kommer att revideras vart fjärde år - 2001 och 2005. Naturligtvis kommer det att behövas nya beslutsunderlag inför revideringen, som kan innebära att resurserna används på annorlunda sätt eller att skapa nya resurser. Samtidigt vet vi att förutsättningarna för den internationella godstågstrafiken är rätt osäkra i dag. De största problemen ligger egentligen inte i Skåne - även om det är stora problem i Skåne. De största problemen ligger på andra sidan Östersjön - Tyskland och Polen osv. Därför är det viktigt att när vi diskuterar lösningarna i Skåne se till att det finns en fungerande situation på andra sidan. Det är viktigt för att vi skall få lönsamhet i hela godstrafiken så att det inte blir så att en förfärlig massa lastbilar kommer att stå i hamnarna. Vi skall arbeta gemensamt för detta. Det arbete som sker nu med en mängd bulleråtgärder och att föra över persontrafiken till Citytunneln gör att vi löser en del av problemen. Sedan är det viktigt att hjälpas åt att få fram mer resurser och att använda resurserna som finns på ett så klokt sätt som möjligt för att få den efterlysta helhetslösningen.
Fru talman! När riksdagen dessvärre beslutade om den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn, förutsatte man att bygget skulle innebära en ökning av person och godstrafik. Då är det viktigt att se till att hantera den ökade gods och personmängden. Stomnätsplanerna revideras vart fjärde år, säger statsrådet.

Jag skulle inte tycka om att man agerade på något annat sätt. Det gladde mig att det budskap som jag uppfattade som ett litet hot, dvs. att "om ni inte är nöjda finns det andra som är intresserade av att ta hand om trafiken", inte upprepades av statsrådet i hennes sista inlägg. Det tackar jag för.

Fru talman! Karin Falkmer har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förändra den nuvarande lagstiftningen angående ansvaret för länstrafiken samt för att öka möjligheterna till konkurrens och effektivitet. Lagen om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik har medfört att kollektivtrafiken samordnats och byggts ut kraftigt. Trafikhuvudmännen gavs 1985 rätt att bedriva linjetrafik utan tillstånd inom respektive län. Detta har lett till att i dag är ca 75 % av kollektivtrafiken i länen upphandlad i konkurrens, med kraftigt sänkta kostnader som följd. Lagstiftningen reglerar inte hur avtal mellan de länstrafikansvariga skall utformas. Det är helt upp till de länstrafikansvariga att besluta om trafiken skall utföras i egen regi eller på entreprenad. Karin Falkmer anser att utvecklingen i Mälardalsregionen visar att lagstiftningen inte fungerar i dagens situation. Som jag ser det är trafiken i Mälardalen, där SJ och trafikhuvudmännen åstadkommit ett samordnat system med buss och järnvägstrafik, snarare ett exempel på ett framgångsrikt samarbete. Lagstiftningen har inte förhindrat samarbetet. Enligt min uppfattning är lagstiftningen väl avvägd. Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken ligger på de länstrafikansvariga, oftast kommuner och landsting. Det är upp till dessa att komma överens om hur ansvaret skall utformas och verkställas. Lagstiftningen är ett ramverk som bl.a. klargör hur man skall göra i vissa situationer där de länstrafikansvariga inte kan komma överens.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att det råder en samsyn mellan ministern och mig när det gäller värdet av upphandling i konkurrens. I svaret står det mycket riktigt "att i dag är ca 75 % av kollektivtrafiken i länen upphandlad i konkurrens, med kraftigt sänkta kostnader som följd". Det är bra. Problemet är att detta inte gäller för Västmanland. Skälet till den här interpellationen och orsaken till att jag och ministern har den här debatten i kammaren är att Västmanland skiljer sig från landet i övrigt. I Västmanland sker så gott som ingen upphandling i konkurrens. I Västmanland råder så gott som en monopolsituation på det här området. År 1979 upptecknades ett avtal mellan kommunerna och landstinget. Detta avtal är inte uppsägningsbart, och det har inte någon tidsgräns. Varje enskild part har en vetorätt. "Lagstiftningen reglerar inte hur avtal mellan de länstrafikansvariga skall utformas. Det är helt upp till de länstrafikansvariga att besluta om trafiken skall utföras i egen regi eller på entreprenad." Det är riktigt. Men i det här avtalet sägs det i 13 §: "Länsbolagets verksamhet utföres, efter principen drift i egen regi, genom samverkan mellan bolaget och AB Västerås Lokaltrafik. Sistnämnda bolag fungerar därvid som helägt driftbolag." Avtalet stämmer alltså inte med dagens förhållanden - inte minst när det gäller synen på upphandling i konkurrens, som ministern och jag är överens om bör gälla. Det har visat sig vara mycket svårt, och hittills nästintill omöjligt, att nå en enighet om en omförhandling av det här avtalet, eftersom vetorätt gäller. Det är mot denna bakgrund som jag har ansett det tvunget att lyfta upp frågan på riksnivå.

Fru talman! Min infallsvinkel i frågan är snarast den motsatta mot interpellantens. När jag fick ta del av ministerns svar konstaterade jag att det inte finns något klarläggande om huruvida lagstiftningen skall ändras eller inte. Därför tyckte jag att det var värt att utveckla frågan något. Det här handlar om ett län där resandet har ökat i stor utsträckning och där självfinansieringsgraden av resandet också har ökat. Jag har siffror som pekar på att det numera är uppemot 43-57 % självfinansiering. Det har i sig inneburit att skattesubventioneringen har minskat med omkring 50 miljoner kronor på årsbasis. Det är alltså en verksamhet som fungerar väldigt väl. Mot den bakgrunden kan jag, som mycket flitig kollektivtrafikresenär i ett län där vi tycker att det numera fungerar mycket bra, uttrycka en viss oro för att lagstiftningen skulle ändras, specifikt i ett läge när det går så väl. Vi skulle kunna få en liknande situation som på andra håll, där konkurrensen har lett till att olika bolag konkurrerar ut varandra. Här handlar det också om personer som är anställda vid kollektivtrafiken och som har gjort sitt i arbetet för att bygga upp det fina trafiknät som vi har. Jag tror att det för deras skull och för deras känsla av anställningstrygghet också är viktigt med ett klarläggande i de här frågorna.

Fru talman! Mig veterligen är Västmanland ett av de få län, eller kanske t.o.m. det enda länet, som har inskrivet i konsortialavtalet mellan ägarna att trafiken skall bedrivas i egen regi. Det är alltså ganska ovanligt, men det är absolut ingenting som är förbjudet. Regeringen har inte heller någon som helst avsikt att lagstifta om förbud mot sådana här avtal. På det sättet kan Margareta Israelsson alltså vara helt lugn. Det finns ingen anledning att ändra den ramlagstiftning som finns. Men vad händer när man inte är överens om organisation och finansiering? Karin Falkmer talar om vetorätt. Det finns ingen vetorätt heller. Alla avtal kan man faktiskt säga upp. Det har visserligen inte prövats, men enligt alla de jurister som har tagit reda på något om den här saken kan man självklart säga upp ett avtal. Sedan får man pröva det civilrättsligt. Då träder alltså det som sägs i lagen om att trafikhuvudmannen skall vara ett kommunalförbund in. Det är det som gäller om inte länstrafikhuvudmännen kan komma överens om någonting annat. Ramverket finns och det måste till syvende och sist bli de berörda som klarar ut eventuella problem.
Fru talman! Det är som kommunikationsministern säger, Västmanland är unikt eftersom Västmanland är det enda län som har en paragraf som säger att driften skall ske i egen regi. Jag har också konstaterat att kommunikationsministern delar min syn på värdet av upphandling i konkurrens. Sedan har vi hört en företrädare för den politiska majoriteten i Västmanland som tycker att monopolsituationen är bra och skall behållas. Jag ser det här som ett stort problem. Avtalet låser ju fast Västmanland i en monopolsituation som är helt otidsenlig. Det strider mot vad som är verklighet i landet i övrigt. Det gör att västmanlänningarna inte får chans att få del av en konkurrenssituation som medför sänkta kostnader. Från den 1 januari 1994 har vi lagen om offentlig upphandling. Denna lag omfattar också kollektivtrafik. I den lagen finns det en undantagsregel som ger undantag för egenregiverksamhet. Genom avtalet från Västerås lokaltrafik AB som i dag har i det närmaste hundraprocentigt monopol på trafiken, åsidosätts intentionerna i lagen om offentlig upphandling. Konkurrensen utestängs väldigt effektivt. Det görs med undantagsregeln som grund. Nämnden för offentlig upphandling har tittat på detta. De har utvecklat frågan om undantagsregeln. Deras slutsats är inte så kristallklar precis. De kommer fram till att om bolagen kan stödja sig på undantaget torde trafiken inte behöva upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Det är ju inte speciellt klart uttytt. Kan kommunikationsministern tänka sig att se över lagen om offentlig upphandling för att klarlägga den här undantagsregeln och göra lagen om offentlig upphandling så klar att den även gäller kollektivtrafiken i Västmanland? Att det inte finns vetorätt strider mot de uppgifter jag har om avtalskonstruktionen. Enligt uppgifter är det nämligen så att en kommun inte ensidigt kan säga upp ett avtal. Alla måste vara överens. Det gör att när det finns någon med den uppfattning som Margareta Israelsson nyss gav uttryck för bland ägarna till bolaget är det omöjligt. Jag hoppas att kommunikationsministern har rätt på den här punkten, men hittills är jag inte övertygad om att det är så.

Fru talman! Låt mig slå fast att den lagstiftning som vi har och som numera heter lagen om kollektivtrafik, är en ramlagstiftning.
Fru talman! Naturligtvis markerar upphandlingsförordningen väldigt tydligt vad som gäller och vad som inte gäller. Jag skall väl inte debattera med frågeställaren, men det citat som nyss lästes var ju inte någon markering om en felaktighet.
Den är till för att man i respektive region skall fatta beslut utifrån de politiska prioriteringar som väljarna ger sina företrädare i regionen. Det måste innebära att man kan ha olika lösningar.
Jag tycker tvärtom att om det inte finns möjlighet för konkurrens brukar det vara väldigt tydligt uttryckt om det är ett brott mot upphandlingsförordningen.
Det faktum att jag i mitt inledande svar kan konstatera att konkurrensutsättningen har gjort att man har sänkt kostnaderna i många län får icke tolkas som att vi därmed skulle förbjuda en annan modell, som den modell man har valt i Västmanland. Det är ingenting som vi skall lägga oss i från den här talarstolen. Det måste väljarna i respektive län själva ta ställning till när man väljer sina beslutsfattare. Det gör de säkert. Jag har fullt förtroende för att man gör det på bästa sätt. Den debatten tycker jag att vi skall hålla undan den här principdebatten.
Det gör att det är betydelsefullt att den här utvecklingen får möjlighet att fortsätta.
När det gäller vetorätten är det väl rätt att om man skall göra förändringar i avtalet bör man vara överens. Men om en kommun vill utträda eller lämna är det naturligtvis möjligt.
Det finns skrämmande redovisningar av vad som sker i andra län där konkurrensutsättningen leder till att chaufförerna i den egna länstrafiken blir arbetslösa medan ett annat län går in och övertar trafiken.
Man kan aldrig förbjuda en kommun att lämna en sådan här församling. Det påminner litet om den diskussion vi hade inför folkomröstningen om medlemskap i EU, om man kunde lämna EU. Man får nog acceptera om en kommun vill träda ur.
Någonstans i allt detta, i behovet av att konkurrensutsätta verksamhet för att se till att skattebetalarna inte skall belastas på ett ovidkommande sätt, måste man väl också överväga behovet av ett tillfredsställande kollektivtrafiknät och se på hur man kan uppnå det på bästa sätt.
När det gäller upphandling i konkurrens vill jag säga att det är fullt lagligt att ha ett sådant konsortialavtal som man har i Västmanland. Det vill jag återigen slå fast. Det finns ingen anledning att ha några synpunkter på det. Man har själv bestämt att det skall vara så.
Min synpunkt till statsrådet är naturligtvis inte att Ines Uusmann i dag skall säga: Nej, naturligtvis skall vi ha det så här på alla orter.
Jag vill också slå fast att lagen om offentlig upphandling endast reglerar hur en upphandling skall gå till när man väl har bestämt sig för att upphandla en viss trafik. Det är också viktigt att slå fast. Regeringen har inga planer på att förändra den lagstiftningen.
Men det måste också finnas någon rimlighet i att om skattebetalarna har varit med och byggt upp ett trafiknät som man finner tillfredsställande skall man heller inte slå undan möjligheten för att det får fortsätta att utvecklas.
Fru talman! Jag kan övertyga både fru talmannen och kommunikationsministern om att jag inte skulle stå här i dag om det var frid och fröjd i Västmanland när det gäller länstrafiken. Det har varit en våldsam debatt som inte kan ha undgått någon västmanlänning som läser VLT. Det är inte frid och fröjd. Vad gäller vetorätten vill jag säga att jag har avtalet framför mig. § 7 säger så här: "Part äger ej utan samtycke av övriga parter överlåta sina aktier, helt eller delvis, till annan." Det innebär att det i avtalet finns en paragraf som säger att man inte kan agera självständigt. Innebär kommunikationsministerns svar på denna punkt att avtalet står i strid med lagen?

Jag tycker att detta är beklagligt. Jag hade hoppats att kommunikationsministern på någon av punkterna skulle vilja samarbeta med mig och försöka ändra tingens ordning till det bättre i Västmanland.
Fru talman! Om man inte är nöjd med den sjunde paragrafen i avtalet får man pröva ärendet i domstol. Jag vet i och för sig inte att det funnits något sådant fall tidigare. Jag måste väldigt klart och tydligt säga att det inte finns några ambitioner hos regeringen att ändra lagen om kollektivtrafik för att det skall bli en förändring i detta avtal. Lagen om kollektivtrafik är väl anpassad och fungerar som den ramlag den bör vara.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat försvarsministern dels om han vill redovisa de brister i rådande kommunikations och datasystem som orsakade det flera timmar långa tågkaoset den 27 november 1997, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att åstadkomma en bättre säkerhet. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag skall svara på interpellationen. Låt mig börja med att säga att stoppet i Stockholms trafikledningscentral på eftermiddagen den 27 november förra året inte innebar något hot mot säkerheten för resenärerna på de tåg som befann sig i trafik vid den aktuella tidpunkten. Styrsystemen för järnvägen är konstruerade på ett sådant sätt att alla typer av fel som skulle kunna leda till fara för resenärer och andra alltid leder till det säkraste av tillstånd, nämligen att tågen står stilla. Ett stort antal tåg stannade därför ute på linjerna, och tusentals resenärer på tågen och vid stationerna blev kraftigt försenade innan felet kunde lokaliseras och åtgärder vidtas. Stoppet i trafikledningscentralen orsakades av att båda de i systemet ingående datornätverken stoppade till följd av fel i en av de 30 datorer som ingår i nätverken. Felet var sådant att datorns kapacitet sänktes utan att datorn för den skull stannade helt. Det som var förutsett för denna typ av situation var att den felaktiga datorn skulle stanna helt och koppla bort sig från nätverken. En tillfällig överbelastning relaterad till tangentbordens funktionstangenter förorsakade en överkoppling till just den felaktiga datorn, varefter båda nätverken stannade. Ett datorkort, som konstaterades vara orsaken till stoppet, byttes så snart felet var lokaliserat. Samma dator orsakade dock ännu ett stopp i trafikledningscentralen den 30 december utan att följderna blev alls så allvarliga för resenärerna som vid händelsen en månad tidigare.

Trafikledningscentralen i Stockholm har under de fem åren den varit i drift drabbats av ett totalstopp. Banverket måste anses vara ett mycket gott driftresultat, speciellt om man jämför med andra datorsystem i samhället. Jag delar den uppfattningen, men det har ändå varit angeläget att vidta de ytterligare åtgärder som jag nämnt för att öka driftsäkerheten ytterligare.